Fru talman! Utrikesministern får nog tyvärr finna sig i den situation som han äri, nämligen att ha det yttersta ansvaret för den samlade utrikesledningens agerande. Som både Ingemar Eliasson och Gunnel Jonäng har påpekat finns det något av ett mönster i det uppträdande som vi ser: vänlighet och samförstånd från utrikesministern och partipolitiska piruetter och attacker från kabinettssekreteraren ibland. Därför var hegemoniuttalandet ingen tillfällighet. Det var ett uttalande som distribuerades officiellt av utrikesdepartementet, och det var ett uttryck för det vi ofta ser, nämligen ett försök att etablera ett partis hegemoni över svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Det accepterar vi inte i dag och kommer icke heller att acceptera i morgon. Det finns dessutom ett mönster också när det gäller olika åtgärder som vidtas. Jag har i andra sammanhang beklagat den tendens till politisering av utnämningar till viktiga amassadörstjänster som vi har sett under den senaste tiden. De försvagar utrikesförvaltningens möjligheter att värna nationens intressen långsiktigt. De försvagar också det partipolitiska stödet för delar av utrikesförvaltningens verksamhet. Det är, fru talman, absolut inte bra. Jag noterade i utrikesdeklarationen en annan sak, som må vara en bagatell. Vi hade för några år sedan en utredning där vi med stor noggrannhet formulerade svensk säkerhetspolitik. Det var försvarskommittén. Vi satt, några stycken som finns i denna kammare, i tror jag två år och diskuterade och skrev. Utrikesdepartementets chef för den politiska avdelningen tillhörde dem som var med och förde pennan. En av de frågor som vi diskuterade allra mest var: Finns det någon första, andra och tredje försvarslinje i svensk säkerhetspolitik? Kommer utrikespolitiken först, eller är den tvåa eller trea? Var kommer försvarspolitiken in, och hur är det egentligen med biståndspolitiken? Vi formulerade oss med stor noggrannhet och sade att svensk säkerhetspolitik vilar på två ben — utrikespolitiken och försvarspolitiken — och vinner sin styrka i kombinationen av dessa. Det finns ingen första eller andra försvarslinje, utan det finns bara en. Men sedan återvänder man bara, från utrikesdepartementets och socialdemokratins sida, till de formuleringar som vi var överens om att vi skulle frångå. Det kan handla om tillfälligheter eller slarv och oaktsamhet. Men det finns något av ett mönster i detta, och då måste vi säga ifrån, och det gör vi nu. Jag noterade att utrikesministern inte tog upp mitt påpekande vad gäller både hans eget och statsministerns kraftfulla markeringar mot de främmande inkräktarna i de svenska vattnen. De uttalanden som var viktiga när de fälldes i december ansågs inte viktiga när utrikesdepartementet publicerade sin sammanställning i mars — det tycker jag var synd. Så till Mellersta Östern. Detta är den fråga som kanske mer än någon annan upptar oss i dag. Vad det handlar om just nu — i den situation som har skapats av den palestinska resningen — är att utnyttja det politiska momentum som faktiskt har uppstått efter ett decennium av stillastående. Där tycker jag att vi skall uttala vårt erkännande för den amerikanske utrikesministern, som i en svår politisk situation har visat stort politiskt mod och lagt fram en fredsplan som man kan ha synpunkter på vad gäller detaljer men som i dag är den enda möjligheten att få i gång en process som så småningom kan leda till någonting vars detaljer vi vare sig kan eller bör ha några alltför bestämda meningar om. Nu krävs det politiskt mod i Tel Aviv och Jerusalem men inte bara där. Det krävs det politiska modet hos PLO, som ofta har svajat fram och tillbaka — erkännanden ibland och terrorism ibland — och därmed undergrävt litet av sin egen trovärdighet. Det krävs också politiskt mod i Damaskus och Amman och även i Kairo, där det verkar finnas. Så mycket kort till Lars Werner om det palestinska folkets lidande: Vi är nog många i den här kammaren som —- om än under något mindre mediabevakade omständigheter än för utrikesministern — har vandrat gatorna i Betlehem, Hebron, Jerusalem och Gaza och sett detta lidande. Men ett skall sägas: Det palestinska folket har lidit icke bara under Israel utan också under Arabstaterna. Tragedin i Gaza gäller människor som inte accepteras av de andra arabstaterna, som inte accepteras som medborgare i något arabiskt land utan som är parias i den arabvärld som de faktiskt tillhör. Det är inte bara Israel som har begått historiska oförrätter mot det palestinska folket under de senaste decennierna. Det vilar en mycket tung börda också på de arabländer som har behållit palestinierna i misär, behållit dem i flyktingläger och — som i fallet Gaza — över huvud taget vägrat erkänna dem som medborgare.

Fru talman! Följ gärningarna mer än orden, säger Sten Andersson. Vi skall försöka ta utrikesministern just på orden i det uttalandet. Men det är, och förblir, önskvärt att ord och gärningar stämmer överens. Det gäller för alla, inte bara för utrikesministern utan för hela utrikesledningen. Det är särskilt viktigt att det förhåller sig så när vi sysslar med utrikespolitik. I annat fall blir det en påfrestning när det gäller det samförstånd och den ömsesidiga respekt som vi nu alla har bedyrat är en värdefull och nödvändig grund för svensk utrikespolitik.

”Jag tror dem”, säger Sten Andersson. Jag hoppas innerligt att Sten Andersson har rätt. Men gärningarna får väl tala också i det sammanhanget, och de bör i så fall tala samma språk som dessa uttalanden. När PLO tar avstånd från terror och när man verifierar vad Sten Andersson nu har sagt om deras inställning, skall också jag tro dem. Tills vidare kvarstår dock en reservation, liksom det kvarstår en reservation beträffande möjligheterna för att de i Israel som är beredda till försoning skall öka i antal och för att deras politiska styrka skall vara i tilltagande. Men hoppet, Sten Andersson delar vi, nämligen att det är de försonande krafterna som har framtiden för sig och hoppet om att det är en riktig beskrivning att det finns grund för optimism i synen på Mellanösternkonflikten. Det finns ett inslag till beträffande utrikesministerns resa i Mellanöstern som jag måste få ta upp. Det gäller ett tidningsreferat från mötet med Syriens utrikesminister. Om tidningsreferatet är riktigt, gjorde Syriens utrikesminis ter ett våldssamt utfall mot det judiska folket, mot staten Israel och mot judar i allmänhet. Enligt tidningsreferatet satt den svenske utrikesministern tyst och bara skruvade på sig. Säg, Sten Andersson, att det är fel, att det inte var så eller — om det nu var så — att Sten Andersson har dåligt samvete för att han inte gick i svaromål! Till slut, fru talman, vill jag konstatera att de grundläggande värderingarna, på vilka svensk utrikesoch säkerhetspolitik skall baseras, är gemensamma för de demokratiska partierna i Sveriges riksdag. Jag hoppas att den diskussion som vi nu har haft skall kunna bli ett mönster också för framtiden — dvs. att man undviker både överord som krav på hegemoni och att ett parti skall diktera innehållet — och att i stället den ömsesidiga respekten mellan partierna blir mönsterbildande för den fortsatta dialogen.

Fru talman! Tack, utrikesministern, för svaren på mina frågor! Först några ord om Israel. Jag vill säga en sak till Carl Bildt: Palestiniernas lidande minskas ju inte därför att de utsatts för lidande också från andra. Det är vi kanske överens om. Sedan tror jag att det är bråttom när det gäller Israel och Palestinafrågan. Det är bråttom med åtgärder. Jag är väldigt rädd för en accelerering när det gäller Israels metoder, som kan skada dem själva. I helgen var jag i Aten och jag träffade då bl.a. en israelisk judinna. Jag fick veta att hennes veckotidning, som skrev om ockupationen på hebreiska och arabiska, hade dragits in och att en av redaktörerna hade dömts till fängelse i sex månader utan föregående rättegång. Det är naturligtvis en allvarlig åtgärd i ett demokratiskt land. Jag fick också information om att unga kvinnor som får missfall på grund av att de utsätts för tårgasattacker ökar mycket kraftigt i antal. I morse hörde vi att telefonförbindelserna med Gaza har avskurits. Jag är, som sagt, väldigt rädd för en accelerering. Sådana här metoder är naturligtvis inte bara till skada för palestinierna utan de skadar också Israel och Israels egen framtid, och det är också allvarligt. Jag vill understryka att vi i centerpartiet inte ställer upp på sanktioner mot Israel. Men jag hoppas verkligen att utrikesministern vid mötet med de andra nordiska utrikesministrarna nästa vecka skall ha något konkret förslag att föra fram. Låt oss hjälpas åt när det gäller att ta ett ansvar för försoning i Israel, för en framtid för både israeler och palestinier och för fred mellan israeler och palestinier! Pär Granstedt kommer, som sagt, att ta upp frågor rörande dels vapenexporten, dels Sydafrika. Jag vill dock bara säga redan nu att vi i centerpartiet finner den rapport som kom nyligen i tidningarna väldigt oroande. Rapporten handlar om de svenska företagen och deras fortsatta verksamhet i Sydafrika. Den mesta verksamheten fortsätter, men handelsvägarna har blivit krokigare. Vi är helt inne på att regeringen här måste ta initiativ och lägga fram förslag som innebär att man stoppar handeln över tredje land. Så till Eritreafrågan. Jag tycker att man från regeringens sida bör undersöka om man inte skall ta upp Eritreafrågan i FN. Utrikesutskottet sade i fjol att regeringen bör verka för en fredlig lösning på Eritreakonflikten, eventuellt inom FN:s ram — frågan har inte behandlats där på över 30 år. När det gäller Nya Kaledonien hänvisar utrikesministern till folkomröstningen. Men det är faktiskt en dålig hänvisning. Vi vet att stora grupper av kanaker strax före folkomröstningen blev omringade av franska specialstyrkor som gick till attack med tårgas och batonger. Vi vet också att motståndsfronten uppmanade befolkningen att bojkotta folkomröstningen om Nya Kaledoniens oberoende. 86 96 av kanakerna följde den uppmaningen, och det ledde till att 97 26 röstade för fortsatt franskt beroende. Detta är verkligen inte ”formellt oantastliga former”, som regeringen har sagt. Sveriges omröstning i FN ligger inte alls i linje med våra grundläggande principer. Jag vidhåller att det är ett svek mot befolkningen. Till sist vill jag också tacka för denna debatt, som jag tror och hoppas att många kan känna glädje över. Det kan innebära att vi i fortsatt samförstånd tar vårt ansvar tillsammans i världen. Det behövs mycket hjälp och mycket solidaritet.

Fru talman! I detta läge av debatten, då i stort sett alla viktiga utrikespolitiska frågor har ventilerats mellan regeringen och oppositionen, kommer vi som nu står på talarlistan att välja några ämnen att tala om och göra så mot bakgrunden av personliga intressen. Får jag börja med, fru talman, att erinra om att riksdagen i dag besöks av Europarådets president, den franske senatorn Louis Jung. Jag vill å Europadelegationens vägnar hälsa honom välkommen till riksdagen och också uttala ett tack till Europarådets president för det sätt på vilket han under lång tid har bekämpat sin egen regerings regler om visering för svenska medborgare. Europarådets president har gått i bräschen för krav på att dessa viseringsregler skall hävas och har till väsentlig del haft framgång i sina försök att förändra Europarådets sätt att arbeta i avvaktan på att viseringsreglerna försvinner. Viseringsbestämmelserna innebär en kränkning av såväl svenska intressen som av Europarådets principer om fria rörelser mellan medlemsländerna. I januari förra året ställde jag frågan till franske premiärministern Chirac hur länge viseringsreglerna skulle gälla, och svaret blev att det var en fråga om månader snarare än år. Det har sedan dess gått 14 månader, och ingenting har hänt. Jag vill upprepa kravet att Frankrikes regering skall upphäva reglerna om visering för svenska medborgare. En fråga som Europarådet under lång tid har behandlat är frågan om Turkiets ställning. Jag vill gärna notera att Turkiet ännu inte är framme vid det demokratiska mål som Europarådet för sin del har rätt att kräva av sina medlemmar, men det har skett framsteg sedan vi senast debatterade Turkiet i denna församling — bl.a. har demokratiska val hållits, och den turkiska regeringen har skrivit under en konvention mot tortyr. Intressant beträffande Europarådet är vidare att notera att det finns ett ökat intresse i Östeuropa för samarbete med Europarådet. Sovjetunionen har t.o.m. föreslagit ett besöksutbyte mellan Europarådet och Högsta Sovjet. Jag vill också hälsa uppgifter som är ganska nya om att Finland troligen redan i år kommer att ansöka om medlemskap i Europarådet. Finland är det enda land med demokratisk författning i Europa som ännu inte är med i Europarådet, och jag har sagt tidigare att detta är en brist. Nu vill jag uttala en stark förhoppning att frågan skall lösas redan i år och hälsa Finland välkommen till Europarådets regeringsarbete och dess parlamentariska församling. Regeringsdeklarationen ägnar stor uppmärksamhet åt frågan om den västeuropeiska integrationen och Sveriges samarbete med EG. Utrikesutskottet arbetar nu, efter hörande av flertalet andra utskott i riksdagen, med regeringens proposition om detta samarbete, och riksdagen kommer att fatta beslut i början av maj. Det är viktigt att statsoch utrikesministrarna förklarar möjligheterna och begränsningarna för detta samarbete, men det är också, fru talman, viktigt att företrädare för riksdagen och riksdagspartierna upprätthåller nära kontakter med Europaparlamentet och de europeiska partierna. Jag har själv upplevt betydande svårigheter att förklara neutralitetspolitiken och de hinder denna reser för fullt medlemskap i EG. Vi bör alla hjälpas åt att förklara neutralitetspolitikens innebörd för de europeiska politikerna. Jag upplevde vid Förenta nationernas generalförsamling i december mycket gripbart FN:s ekonomiska kris. Vid ett möte med personalen tillfrågades generalsekreteraren om han kunde garantera att de anställda skulle få ut sina löner före jul. Nu ordnade sig det hela tillfälligt, men krisen är inte löst. I augusti uppstår nästa svåra likviditetskris, främst beroende på att Förenta Staterna inte betalar den medlemsavgift som landet har åtagit sig. Det kommer att bli nödvändigt att revidera kostnadsfördelningen mellan medlemmarna parallellt med en rationalisering av organisationens arbete. Den har till stor del präglats av en föråldrad organisation och ett tungrott maskineri, men förbättringar har redan skett. Det är dock orimligt att uteblivna medlemsavgifter skall kunna skaka hela världsorganisationens existens. Får jag till sist, fru talman, ta upp ytterligare ett ämne. Jag besökte förra veckan Filippinerna. Det är en bräcklig, ny demokrati som behöver Världssamfundets stöd för sin överlevnad. Gerillakrig i både norr och söder och en osäkerhet om var armén står i förhållande till en demokratisk samhällsutveckling skapar oerhörda svårigheter för presidenten.

Landet har utsugits av den förra regimen, som har roffat åt sig miljarder på befolkningens bekostnad och hänsynlöst låtit arbetslöshet och nöd växa. Men i detta mörker finns trots allt glimtar av ljus. Landet har nu en statsledning som arbetar för såväl demokratisk samhällsutveckling som jordreform och andra sociala reformer. Pressen är fri, kanske i högre grad än i de flesta utvecklingsländer. Jag uppehåller mig vid Filippinerna, fru talman, därför att intresset i Sverige och inte minst i riksdagen har ökat starkt de senaste två åren. Det föreligger motioner i Sveriges riksdag om svenskt bistånd till Filippinerna. Självfallet bör vi på olika håll i världen ställa upp för en demokratisk samhällsutveckling. Detta utgör ett av våra biståndspolitiska mål, och politiska mål över huvud taget. Det är mot denna bakgrund rimligt att undersöka möjligheterna när det gäller projekt för samarbete med regeringen i Manila. Jag träffade bland många andra den filippinske utrikesministern. Han vill mycket gärna besöka Sverige, men utrikesdepartementet har gett honom beskedet att man inte kan ta emot honom i år. Jag beklagar detta. Det vore en fin gest mot president Corazön Aquinos regim att om möjligt under årets lopp ta emot Filippinernas utrikesminister.

Fru talman! Samtidigt som en förhoppning om nedrustning och konstruktivare relationer mellan öst och väst gläder sinnena i den industrialiserade världen fortsätter de blodiga konflikterna och de inbördes stridigheterna på många håll i utvecklingsländerna. Än har Sovjetunionen inte lämnat Afghanistan, fortfarande ockuperar Vietnam Kampuchea, Botharegimen skärper förtrycket i stället för att inleda en demokratisering. I Centralamerika hålls hoppet om en lösning levande genom Ariasplanen. Dessa konflikter är så mycket ohyggligare som de drabbar fattiga människor, som i stället borde få en chans till utveckling. Även om bakgrunden till de många konflikterna i den fattiga världen ofta är mångfacetterad är den dominerande orsaken alltid densamma: förtrycket, ofriheten, gruppers eller staters härskarlystnad över människor och folk. Hur skall konflikterna i Centralamerika kunna biläggas om inte den demokrati och respekt för mänskliga frioch rättigheter som Ariasplanen föreskriver blir verklighet? Hur skall södra Afrika få fred om inte apartheid avskaffas och demokrati och respekt för mänskliga frioch rättigheter införs såväl i Sydafrika som i Namibia, Angola, Mogambique och övriga s.k. frontstater. Läget för de svältdrabbade i Etiopien synes i det närmaste hopplöst under nuvarande totalitära regim. Hungerkartan i Afrika sammanfaller i stort sett med krigskartan. Fru talman! Planen för fred i Centralamerika, den s.k. Ariasplanen, har ett universellt intresse. Den borde kunna bli mönsterbildande för initiativ till fred och nationell försoning på andra håll. Styrkan i förslaget är bl.a. att Esquipulas II vuxit fram så att säga inifrån. Centralamerikanerna har själva kommit överens om villkoren och takten i genomförandet. Planen utgår från den fundamentala förutsättningen att frihet och demokrati är en förutsättning för fred. Endast om regeringarna i de centralamerikanska länderna upphör med alla former av förtryck och tillämpar demokratins spelregler, finns det förutsättningar till nationella lösningar om fred i dessa länder. Ariasplanen fordrar också att gerillan och regeringssidan inleder fredssamtali de länder där inbördeskrig pågår. Dessa samtal måste leda till att gerillan lägger ner vapnen. En förutsättning härför är att gerillan ges amnesti och en möjlighet att verka för sina politiska mål med demokratins medel. Samtidigt måste allt utländskt stöd upphöra. USA måste upphöra med såväl finansiellt stöd som vapenleveranser till contras. Cuba och Sovjetunionen å andra sidan måste upphöra med sina vapenleveranser till Centralamerika. Också i Angola måste det internationella samfundets linje vara att stödja en nationell försoning mellan de stridande parterna. Förutsättningen för detta är också här att alla utländska trupper, främst från Cuba och Sydafrika, lämnar landet liksom att allt militärt bistånd skall upphöra. En nationell återförsoning kan enbart ske om tredje part tar initiativ till konstruktiva fredsdiskussioner. Det nuvarande inbördeskriget leder till omfattande våld, terror och förstörelse över hela Angola. Därutöver ger kriget en förment legitimitet åt den sydafrikanska apartheidpolitiken. Varje frontstat som uppvisar interna stridigheter, förtryck, fattigdom och ekonomiska problem, används av Sydafrika som ett argument för ett fullföljande av apartheid i det egna landet. I Mogambique strävar den sydafrikastödda Renamogerillan till att destabilisera landets nuvarande regim och den nationella självständigheten. Renamo verkar sakna ett politisk program, och dess verksamhet präglas av terroraktiviteter. För Sverige är det angeläget att med all kraft stå bakom Mogambiques rätt till självbestämmande. För den skull bör vi inte överge den humanitära inriktningen på svensk biståndspolitik och bli leverantörer av något slags s.k. militärt bistånd. En orsak till Mogambiques svårigheter är den felaktiga utvecklingspolitik som tidigare förts med satsning på statsfarmer och en kollektivisering av jordbruket. Mycket tyder dock på att den nuvarande regimen är beredd att omvärdera den tidigare socialistiska politiken. Sverige har all anledning att understödja Mogambiques rörelse mot en mera realistisk utvecklingspolitik. En förutsättning före alla andra för en positiv utveckling i södra Afrika är att stridigheterna i regionen upphör. Fred är den första förutsättningen härför. Men demokrati och respekt för mänskliga frioch rättigheter är också nödvändiga förutsättningar för ekonomiskt framåtskridande. Föreställningen att demokrati är ett hinder för utveckling odlas tyvärr av såväl apartheidanhängare som av en del socialistiska grupperingar. Svensk Sydafrikapolitik står inför nya utmaningar nu när förtrycket skärps och möjligheterna till en fredlig opposition inne i Sydafrika ytterligare minskat. Om den ensidiga svenska handelsbojkotten och ytterligare svensk isolering från Sydafrika haft någon effekt så inte tycks den ha hjälpt den fredliga oppositionen. Snarare tycks det vara den s.k. Laagermentaliteten som breder ut sig som ett resultat av omvärldens påtryckningar. Därför får inte dessa påtryckningar upphöra. Det internationella samfundet måste reagera mot våldet och förtrycket i Sydafrika, liksom mot våld och förtryck på andra håll i världen. Det är medlen som kan diskuteras, om isolering är den rätta vägen. I fallet Chile väljer det västliga samfundet en annan väg, att genom täta kontakter med den demokratiska oppositionen söka stärka denna i dess kamp för att återinföra demokratin i Chile. Fru talman! Mellanöstern har stått i centrum för mycket av debatten i dag. Men det finns fler länder och regioner där Sverige har ett ansvar. Jag tänker på det plågade etiopiska folket som sönderslits av interna strider och som drabbats av svält och en totalitär regim. I Etiopien tillåts inte någon opposition. Parti och stat har smält samman på ett sätt som inte lämnar något utrymme för mångfald. Det finns därför inte plats för några andra aktiviteter än dem som är förenliga med den marxist-leninistiska strategin. Detta har inte bara tagit sig uttryck i betydande problem med att försörja befolkningen. Det finns ingen möjlighet till kontroll och korrigering av den förda politiken. Så länge militärdiktaturen kan använda terror som vapen, kan man hänsynslöst fullfölja sin politik med bybildning och folkomflyttningar och sin krigföring i Eritrea och Tigray. I själva verket används folkomflyttningar från den norra delen av landet som ett medel i krigföringen, trots det lidande och den svält detta skapar. Medan religionsutövningen än så länge tillåts en viss frihet, är den politiska friheten eliminerad. Etiopien är genom sitt förtryck, genom krigen och genom svälten en av 80-talets största tragedier. Det finns få länder där man så klart kan säga att Sverige har en roll att spela och ett ansvar som i fallet Etiopien. Sedan lång tid tillbaka har svensk mission verkat i Etiopien. Svenska myndigheter har på olika sätt samarbetat med etiopiska, långt innan biståndspolitik blev ett begrepp. Genom sin kristna historia och tradition har Etiopien en kulturell knytning till västvärlden. Etiopien är dessutom i dag ett av Sveriges äldsta biståndsländer. Fru talman! Jag menar att Sverige i FN måste ta upp situationen i Etiopien. Vi måste verka för att situationen i Etiopien förs upp på det internationella samfundets dagordning. Världens blickar är nu riktade mot Afghanistan. Kommer det sovjetiska tillbakadragande vi alla väntar på? Återfår afghanerna sitt nationella oberoende och sin bestämmanderätt? Kommer fria, demokratiska val att hållas? Afghanistan är en av prövostenarna på sanningshalten i de signaler som nu utgår från Moskva om fred och större öppenhet. Skall Gorbatjov behålla trovärdighet måste det bli ett slut på det ohyggliga kriget i Afghanistan och afghanerna måste återfå sitt land, sin frihet och sin självbestämmanderätt. För detta kommer det att demonstreras i Stockholm den 19 mars. Fru talman! Sverige måste stå på demokratins och frihetens sida i de många konflikterna runt om i världen. Vi måste verka för nationell försoning och inte enögt välja sida i all synnerhet när den sida vi väljer inte står på demokratins grund. Det är bra att vi står upp för friheten och de mänskliga rättigheterna i Pinochets Chile och Bothas Sydafrika. Det är klandervärt när vi okritiskt stöder Castro, Ortega och MPLA i Angola. Det svenska stödet till den kommunistiska totalitära regimen i Hanoi är bland västländer unikt i sin uthållighet och förbehållslöshet. Sverige måste stå upp för friheten och demokratin i alla de länder med vilka vi samarbetar. Demokratins principer och dess metoder att via kompromisser fredligt söka lösa konflikter är universella. Varje människa har samma rätt till frihet och värdighet. Utan respekt för de mänskliga rättigheterna och större frihet i de politiska och ekonomiska systemen är det risk för att fattigdomen aldrig bryts. Svensk utrikesoch biståndspolitik skulle vinna på om socialdemokratin förmåddes inse det starka sambandet mellan utveckling och frihet.

Fru talman! ”Sydafrikas regering visar prov på en remarkabel fantasi när det gäller förtryck, men dess fantasilöshet är slående när det gäller fredliga lösningar”, sade UDF:s ledare Alan Boesak efter det att 17 oppositionella organisationer blivit förbjudna i Sydafrika, däribland UDF. Han fortsatte: ”Jag vet inte hur långt de kommer att gå, men nästa gång blir de tvungna att sätta personer som mig och ärkebiskop Desmond Tutu i fängelse.” Alan Boesak behövde inte vänta länge på att bli sannspådd. Nästa led i regeringens serie av dråpslag mot den sydafrikanska oppositionen var att just arrestera bl.a. dessa två i samband med en demonstration. Apartheidregimen har visat sig fast besluten att marschera mot en våldsam urladdning. Dess kamp de senaste två åren för att kväva och halshugga de rörelser som kämpar för demokratin har fått till effekt att det politiska motståndet inte mattats men däremot fått allt svårare att göra sig hört. Rasistregimen i Pretoria har invaggats i säkerhet och förlorat en aning av rädslan för ett svart uppror. Detta i kombination med det faktum att det politiska hotet mot regeringen inte längre huvudsakligen kommer från demokrater och liberaler utan från de ultrakonservativa har varit skälen till den senaste månadens försök att slutgiltigt krossa motståndet. Det ter sig fullständigt obegripligt att regimen tror sig kunna lösa Sydafrikas rasmotsättningar genom att undertrycka fredliga protester. Den enda följden av besluten blir att de som vill ha demokrati nu kanske har förlorat den sista gnuttan hopp. Och det är obegripligt att de styrande själva inte är rädda för den explosion de bäddar för genom att täppa till alla möjligheter till politiskt arbete för demokrati. Man kan i längden inte domptera en svart majoritet på 26 miljoner människor, bakbinda deras händer, piska deras ryggar, tortera deras barn och sedan binda munkavle på dem så att de inte ens kan ropa ut sin vrede och sin sorg. Trycket i Sydafrika kan växa sig för stort. Det är svårt att komma ifrån känslan av att den sista chansen för en fredlig lösning i Sydafrika kanske har flytt med den senaste tidens händelser. Det ankommer på oss att då inte fördöma dem som känner sig svikna och som tar till våld som den sista utvägen. Ett stort ansvar för en sådan utveckling ligger hos de västländer som av egenintresset förleddes att inte haka på internationella sanktioner då trycket var som störst för två år sedan. Så länge de ekonomiskt mest inflytelserika västländerna inte ställer upp för oppositionen i Sydafrika är det inte troligt att Sydafrikas apartheidregim gör några mer långtgående eftergifter. Det internationella samfundets avsvalnade intresse för konflikten i Sydafrika har banat väg för den alltmer hänsynslösa och brutala politiken mot oppositionen. Jag vill därför understryka betydelsen av att Sverige med förnyad kraft driver på för att få fler länder att ansluta sig till de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika. Det arbetet får inte tappa fart! Tiden är mer knapp än någonsin. Vi kan aldrig nog visa vårt ursinne över hur rasisterna i Sydafrika på det grövsta sätt kränkt mänskliga rättigheter. Det är ett demokratiskt renhållningsarbete att medverka till att forsla bort apartheidregimen till historiens sophög. Sveriges utrikespolitik är av betydelse för många folk och stater, som för en förtvivlad kamp för sin överlevnad, sitt oberoende, för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller inte bara den svarta majoriteten i Sydafrika utan också människorna i Afghanistan och i de utsatta och utnyttjade länderna i Centralamerika. Det är närmast ofattbart att det afghanska folket har kunnat stå emot Sovjet, världens näst starkaste militärmakt, under mer än åtta år. Det beror knappast på att Röda armén varit för ljum i sin krigföring. Napalmbomber och leksaksliknande minor, som slitit händer och fötter av barn, är exempel på grymheter mot civilbefolkningen. Resultatet är att var tredje afghan tvingats fly från sitt land, totalt ca 5 miljoner. De utgör därmed cirka en tredjedel av hela världens flyktingar. Ytterligare någon miljon är på flykt inom sitt eget land. Motståndets styrka beror knappast heller på någon särskilt framträdande enighet inom motståndsrörelsen. Kriget förs av lokala gerillagrupper. Exilpartierna i Pakistan har haft svårt att ena sig om ett program. Den starka decentralismen har skapat problem för de sovjetiska styrkorna. Då de har satsat på en offensiv i ett område har trycket från gerillan genast ökat i ett annat. Frustrerade Sovjetofficerare finner kriget ologiskt och konstigt. Motståndaren förefaller ibland irrationell. Hela landet består av fronter som oftast oberoende av varandra bedriver ett segt, nötande gerillakrig. Det starka motståndet har flera orsaker. De skenbara svagheterna kan också vara motståndets styrka. Afghanistan har aldrig varit en koloni. Dess politiska system är mer opåverkat än systemen i många andra asiatiska eller afrikanska länder. Kriget mot Sovjet är ett heligt krig. Det utgör själva fundamentet i den enskilda afghanens liv: hans tro och hans världsbild. Framtiden i ett fritt Afghanistan kommer inte att bli konfliktfri. Spänningen såväl mellan centralmakten och de olika lokala grupperingarna som mellan de olika partiernas ideologier kommer att leda till rivalitet. Mötet mellan exilpartierna i Pakistan och motståndet inne i landet riskerar att bli mer konfliktfyllt ju längre kriget pågår. Därför måste Sovjet inte bara dra hem sina trupper, utan också garantera icke-inblandning i Afghanistans framtida politik. Tillräckliga svårigheter väntar ändå på afghanerna vid det krigsslut som vi ännu inte sett. Trots det framgångsrika motståndet har det afghanska samhället skadats i sina grundvalar av kriget. De sociala nätverk som håller samman samhället har splittrats. Flyktingströmmar och folkmord har gjort att inget blir sig likt mer i Afghanistan. Förhandlingarna om tillbakadragande har nu fått ett tillfälligt bakslag. Datum för tillbakadragandet har ytterligare skjutits på framtiden. Att någon uppgörelse kommer till stånd hoppas vi emellertid fortfarande på. Inte minst har de ungdomar som rekryterats till Röda armén för folkmordet i Afghanistan haft invändningar. Det finns ett betydande internt tryck på den sovjetiska ledningen att finna ett datum när den siste soldaten lämnat Afghanistan. Men ännu har den förste inte rest. En annan av världens två supermakter står i centrum för våra förhoppningar om fred i Centralamerika. Kränkningar av internationell rätt är tyvärr inte något som är förbehållet diktaturerna i världen, utan något som även världens demokratiska stormakt ägnat sig åt. Det är därför ett hälsotecken att USA:s kongress nu avvisat propåerna om fortsatt stöd till contrasgerillan i Nicaragua. Även om USA utåt sett har sagt sig verka för demokrati i Centralamerika, har den förda politiken tyvärr haft motsatt effekt. Den allmänna bilden av Nicaragua är svartvit, utan nyanser. Där finns bara två aktörer: sandinistregeringen och de USA-stödda contras. Men i verkligheten finns ett regnbågsspektrum av politiska partier. Trycket från contras har hjälpt sandinisterna att minska utrymmet för denna demokratiska opposition. USA och sandinistregeringen har, enligt den interna nicaraguanska oppositionen, gått hand i hand för att minska utrymmet för de partier som befinner sig i hela den politiska färgskalan mellan sandinister och contras, ja, t.o.m. för den del av oppositionen som står till vänster om sandinistregeringen. Ju mer USA har verkat för en militär seger över sandinisterna genom stöd till contras, desto mer har man desavouerat den fredliga och demokratiska interna oppositionen och desto fler ursäkter har sandinisterna serverats för att införa undantagstillstånd, förbjuda politisk verksamhet och skapa ett domstolsoch fängelseväsende helt utanför det civila, med bristande rättssäkerhet. Denna negativa spiral har nu brutits, åtminstone tills vidare, genom de centralamerikanska presidenternas fredsplan. Esquipulas II har åstadkommit att de olika parterna kan inleda en samtidig fredsprocess utan att någon behöver förlora mer prestige än någon annan. Det är ett lokalt, eget initiativ med en just av detta skäl alldeles särskild styrka och betydelse. För att den skall kunna fungera krävs inte minst att USA respekterar planen och dess förutsättningar och helt upphör med sitt folkrättsvidriga stöd till contrasgerillan. För tillfället verkar förhandlingarna dock ha gått i stå. Den orädde och starke biskopen Obando y Bravo har avsatts från sitt medlaruppdrag. Om det är ett tillfälligt bakslag återstår att se. Om inte sandinisterna accepterar ytterligare förändringar i pluralismens tecken, blir det svårt att uppnå någon fred i Nicaragua. Inte minst kravet att frigöra polisen och militären från kopplingen till sandinistpartiet har stor tyngd. Utvecklingen mot sandinistisk hegemoni i Nicaragua har bromsats upp tack vare fredsplanen. Men det är inte tillräckligt. Det politiska förtrycket i Centralamerika är inte på något sätt störst i Nicaragua. Försvinnanden, politiska mord, utrotning av ursprungsbefolkning och militära maktövertaganden förekommer i många av de andra länderna i regionen. Den panamanske presidentens avsättning och flykt sätter även de övriga ländernas problem i fokus. Esquipulas II är inte lösningen för de centralamerikanska folken. Men den skapar förutsättningar för en fredlig lösning, som tidigare föreföll ligga utom räckhåll. Det får inte tolereras att fredsprocessen på något sätt försvåras. Här har inte minst Sverige en viktig uppgift. Historien tenderar att upprepa sig. När demokratiska stater försummar sitt stöd till demokratiska motståndsrörelser i länder med krig eller diktatur lämnas fältet fritt för andra krafter. Sveriges stöd, vårt ekonomiska bistånd, vårt enträgna arbete i internationella fora för respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter är därför av stor betydelse. Dels måste vi se till att skapa ett klimat i världen där det inte är tillåtet utan ett mycket högt politiskt pris att kränka andra länders gränser, oberoende och suveränitet, dels måste vi i bilaterala möten erbjuda ett fönster till en demokratisk samhällsmodell, erbjuda allt vårt stöd under unga demokratiers uppbyggnadsfaser, skänka moraliskt stöd och därmed en extra gnutta energi till dem som kämpar och ännu inte uppnått frihet. En alldels särskilt viktig uppgift därvid är att sätta världens strålkastarljus just på mångfalden, den politiska pluralism som ju är det enda naturliga tillståndet. Det finns inte en enda uppfattning hos motståndet i Afghanistan — det finns många uppfattningar om hur framtiden skall gestalta sig, och märkligt och farligt vore det annars. Det finns inte en enda rörelse i Sydafrika som verkar för frihet och demokrati, utan det finns en oerhörd mängd organisationer och grupper, som trots att de står starka och enade i sin kamp för demokratin inte har identiska uppfattningar om vad de sedan vill använda demokratin till. Det finns ett regnbågsspektrum av olika politiska uppfattningar i Nicaragua, som sina meningsskiljaktigheter till trots står enade om grundläggande krav på nödvändiga politiska förändringar. Det är vår oavvisliga plikt som nation att stå vid de människors sida som slåss för för oss självklara mänskliga rättigheter. Men det är en lika stor plikt att stå vid deras sida efter det att befrielsen uppnåtts, att stödja de bräckliga demokratierna på rätt sätt under den tid då deras framtid fortfarande ligger i vågskålen. Om vi då förnekar mångfalden eller underlåter att stödja den, är vi inte utan skuld om landet cementeras i en centralstyrd och ideologiskt enkelspårig struktur. Fru talman! Till sist vill jag kommentera Stig Alemyrs inlägg om Filippinerna. Det är mycket glädjande att höra Stig Alemyrs engagemang. Uppenbarligen delar han också folkpartiets åsikt om ett fördjupat samarbete. Men jag skulle vilja fråga Stig Alemyr, särskilt mot bakgrund av den målande bild som vi fick av problemen i Filippinerna: Är det inte litet magert att stanna vid en inbjudan av den filippinske utrikesministern? Skulle vi inte kunna tänka oss litet mera av initiativ?

Fru talman! Låt mig kortfattat svara på Maria Leissners fråga. Jag nämnde möjligheten av en inbjudan av den filippinske utrikesministern, eftersom det är en aktuell fråga, men jag antydde i övrigt att vi bör undersöka möjligheterna att utveckla samarbetsprojekt. Det finns flera möjliga sådana. Jag tror inte att det nu är dags att göra Filippinerna till ett programland — därtill är stabiliteten i landet alldeles för osäker — men det finns enligt min mening möjligheter att göra en insats på skogsområdet. Vi kan medverka till att beskoga landet, som för närvarande håller på att förlora hela sitt skogsbestånd, med alla de följder det kan få för framtiden vad gäller förutsättningarna för jordbruk, vad gäller jorderosion osv. Jag är beredd att medverka i en positiv diskussion av projekt av den typen, som en inledning till ett samarbete. Jag hoppas också att den politiska utvecklingen skall bli sådan att det längre fram blir möjligt att gå vidare. Vi har redan gått in i Filippinerna med ett antal svenska miljoner. Vi kartlägger hela landet för att undersöka vilka naturresurser som finns. Vi ger pengar till omvårdnad av barn som har det utomordentligt besvärligt och vi är verksamma också på andra sätt. Vi bör enligt min mening undersöka vilka möjligheter som finns att fördjupa detta samarbete.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse den öppning som här visar sig för ett biståndssamarbete med Filippinerna. Jag hoppas att Stig Alemyr och jag får tillfälle att återkomma till det i utrikesutskottet och att ta fasta på de förslag som här har framförts. Men det är också väsentligt att vi inte glömmer bort att ett stöd till Filippinerna också skall handla om att särskilt stödja den bräckliga demokratin och inte enbart skall vara inriktat på att åtgärda ekonomiska orättvisor och skogsproblem. Jag hoppas, som sagt, att vi får anledning att återkomma till de här frågorna.
Fru talman! Efter mer än fyra timmars debatt, som svept över flertalet aktuella internationella frågor, kan vi nu ägna mer tid och intresse åt enskilda utrikespolitiska problem. Jag tänker försöka ge en internationell bakgrund till de krav om högre svenska försvarsutgifter som nu hörs allt oftare. Det bör ju rimligen vara utvecklingen runt omkring våra gränser som styr inriktningen och storleken av det svenska försvaret. De som utan några internationella sidoblickar ständigt kräver högre svenska försvarsutgifter dominerar i alltför hög grad den säkerhetspolitiska opinionsbildningen i vårt land. Dessa upprustningsivrare beskriver de tre femåriga försvarsbesluten 1972, 1977 och 1982 som en period av svensk nedrustning. Under dessa 15 år hölls de reala försvarsutgifterna konstanta, dvs. inflationen kompenserades, men det blev inga faktiska ökningar av anslagen. Två av dessa tre försvarsbeslut, 1977 och 1982, togs då riksdagen hade borgerlig majoritet. Under denna period skedde vissa reala höjningar av militärutgifterna i länder som omger oss. Fjolårets försvarsbeslut här i riksdagen innebar vad ÖB betecknat som ”ett trendbrott”. Försvarskostnaderna tillåts under den nu pågående femårsperioden öka realt med några miljarder. Mätt i pengar upprustar nu Sverige efter 15 år av oförändrade försvarsutgifter. Jämfört med förhållandena i länderna i vår omgivning är de närmare 3 Zo av bruttonationalprodukten som vi satsar på totalförsvaret en tämligen hög siffra. Andra neutrala stater som Schweiz, Österrike och Finland lägger ned betydligt blygsammare belopp på sitt försvar än vad vi gör. Västtyskland, som ju är ankaret i NATO:s Europaförsvar, anslår nu mindre än 3 90 av sin BNP till försvaret. I dag är det faktiskt bara i Sverige, Norge och Finland som det sker reala ökningar av militäranslagen, medan andra länder minskar eller ligger stilla med sina reala militärutgifter. Detta enkla internationella faktum bör begrundas, när vi nu hör ständiga nödrop om ytterligare miljardökningar av Sveriges militära utgifter. Under de månader som gått sedan riksdagen på försommaren i fjol fattade sitt femåriga ökningsbeslut har vi översvämmats av krav på nya miljarder till försvaret. Nu senast har armén redovisat behov av friska miljarder för flera högkvalitativa brigader, för tung materiel och för att upprätthålla värnpliktssystemet. Men den militära kravmaskinen tycks ha kommit ur fas inte bara med den internationella rustningskonjunkturen. Det som nu krävs året efter försvarsbeslutet skulle naturligtvis ha redovisats året före. Möjligen tror någon att det är politiskt klurigt att kräva anslagshöjningar så att säga vid sidan om, för att undgå den femåriga totalbedömningen av behoven. Tyvärr slås man dock lätt av misstanken att den egentliga orsaken är inkompetens på Prot. 1987/88:85 hög nivå i planeringen. 16 mars 1988 Det har inte skett någon militär utveckling i det baltiska området och i Östersjön under senare årtionden som ger anledning till någon ökad oro över risker för en kustinvasion. Ubåtskränkningarna är naturligtvis en allvarlig sak, och där behövs det vissa extra kompletteringar av våra militära motmedel. Men jag tycker att Dagens Nyheters Anders Melbourn med sin artikelserie nyligen på ett utmärkt sätt satte in ubåtsproblemen i deras internationella sammanhang. De fakta och synpunkter han där redovisade har inför en bred allmänhet punkterat Svenska Dagbladets och en del andras ubåtsspekulationer. Samtidigt finns det de som eftersträvar ökad turbulens i det baltiska området. En moderat ledamot av riksdagens utrikesutskott ansåg för tre veckor sedan i en tidningsartikel att Sverige bör agera för att bryta loss Estland, Lettland och Litauen från Sovjetunionen. Det vore betänkligt om sådana utrikespolitiska stolligheter spreds utanför extremmoderaternas krets. Sovjet har under de senaste åretiondena byggt ut sin nordflotta och på 80-talet tillfört stora strategiska atomubåtar, som kan operera från Barents hav. NATO-flottornas totala dominans på världshaven är dock fortfarande överväldigande. USA har under de senaste åren talat för en offensiv marinstrategi, som i princip syftar till att slå ut Sovjets nordflotta redan i Barents hav. Sovjet anses behöva kontroll över Nordnorges kust för att kunna skydda sina strategiska baser kring Murmansk. En av de allra besvärligaste vägarna till Nordnorge går genom de nordligaste delarna av vårt land. För att avvärja denna eventualitet har därför vår bästa utrustning och starka militära enheter förlagts till Norrbotten. Upprustningen kring Barents hav och Norska havet har under 80-talet alltmer sysselsatt de nordiska militärstrategerna, och det var läget på Nordkalotten som vår senaste försvarskommitté utpekade som det största hotet mot oss. Det var därför av intresse att i söndagens DN läsa ett uttalande av befälhavaren för Nordnorge, viceamiral Torlof Rein, som sade: ”Jag vill bestämt hävda att vi har låg spänning i norr. Här råder ömsesidig respekt. Norskt flyg övervakar regelmässigt Barents hav och sovjetiska plan gör detsamma i Norska havet.

Men det har inte mycket att göra med militära realiteter.” Det svenska totalförsvarets 30 miljarder varje år skall vi naturligtvis använda så klokt och förnuftigt som möjligt, utgående från den bedömning vi gör av det totala hotet mot vårt land. Men den avvägningen bör ske i ett sammanhang och inte genom att en och annan extra miljard pytsas ut till vad som för stunden tilldrar sig uppmärksamhet.

Tidig förvarning om militära förändringar är av helt avgörande betydelse för det svenska värnpliktsförsvarets styrka, och i det avseendet finns det för svensk del åtskilligt positivt i den politiska och militärtekniska utvecklingen. Den avspänning mellan supermakterna, som utmärkt Reagans två sista år och Gorbatjovs inledande år, fortsätter den här veckan i Bern i Schweiz, då försvarsministrarna Carlucci och Jazov möts för att diskutera möjligheterna att gå över till en defensiv uppläggning av supermakternas försvarsstrategier. Det här initiativet bygger på strategiska resonemang, som under 80-talet har utvecklats främst i Västtyskland och som Jazov nu säger att han anslutit sig till. Blir det några konkreta resultat på längre sikt av de här samtalen, så kan de få stor betydelse för Europas säkerhet. Vid ESK-mötet i Wien räknar man med att i sommar komma överens om dels fortsatta 35-statsförhandlingar om fler och mer långtgående förtroendeskapande åtgärder, dels en förhandling mellan pakterna om konventionella rustningsbegränsningar i Europa. När Reagan och Gorbatjov möts i Moskva på försommaren är de troligen ännu inte klara med ett avtal om nedskärningar i de strategiska, interkontinentala kärnvapensystemen. Men ett sådant avtal kan mycket väl hinna bli färdigt innan Reagan lämnar Vita huset i januari nästa år. Till det positiva i bilden hör också att man inom NATO diskuterar alliansens kärnvapenstrategi. Det är främst Västtyskland som vill ha en förhandling med Sovjet om att ta bort kortdistanskärnvapnen från de förberedda slagfälten i Europa. Positivt är också att förhandlingarna i Genéve om förbud mot kemiska vapen, där Sverige spelar en aktiv roll, har gjort stora framsteg under det senaste året. Det är nu fullt möjligt att snabbt ta fram ett avtal om och när den politiska viljan finns. Till detta kan så läggas att den internationella trenden när det gäller anslagen till konventionella rustningar är stagnerande och på sina håll nedåtgående. Man kan summera, att det nu totalt råder en påtaglig lågkonjunktur inom rustningsområdet i vår del av världen. De seriösa styrkejämförelser som nu görs pekar på ett stabilt läge. Gorbatjov och hans försvarsminister Jazov har sagt sig vara villiga att satsa på ytterligare stabilitet genom att förhandla om minskningar i de asymmetrier som råder inom den totala konventionella styrkebalansen. Västeuropeiska Unionen — en västeuropeisk försvarsorganisation äldre än NATO bestående av Västtyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Beneluxstaterna — lämnade i slutet av förra året ifrån sig en analys av den konventionella styrkebalansen, som var mycket lugnande ur västlig synpunkt. Dess slutsats var helt enkelt att det är en villfarelse att tala om västlig underlägsenhet. Det är i de här sammanhangen lätt att glömma NATO:s mycket större befolkning och att västs samlade BNP är ungefär fyra gånger större än öÖsts. Jag fick i går en färsk rapport, som skrivits av USA-senatens underutskott för konventionella styrkor och NATO-försvaret under ordförandeskap av senator Carl Levin med rubriken Beyond the Bean Count. Realistically Assessing the Conventional Military Balance in Europe. Den bekräftar än en gång intrycket av en betryggande stabilitet utan övertag för någon sida och borde läsas av alla dem som känner sig hotade av östlig överlägsenhet. Fru talman! Min slutsats blir att 30 miljarder varje år till vårt totalförsvar ger oss mycket goda möjligheter att bidra till stabilitet och lugn i vår del av världen, och de utgör inför 1990-talet ett bra stöd för vår hittills så framgångsrika neutralitetspolitik. Sett i ett internationellt perspektiv behövs inte fler miljarder till det svenska försvaret. Moderniseringar och organisatoriska förändringar får lov att rymmas inom de ekonomiska ramar riksdagen för mindre än ett år sedan drog upp i det nu gällande försvarsbeslutet.

Fru talman! Freden är den viktigaste framtidsfrågan. Om vi inte kan bevara freden i världen blir i stort sett allt annat som vi gör för att skapa en dräglig tillvaro för oss själva och andra meningslöst. Vi vet också att den militärtekniska utvecklingen har fört oss därhän att ett omfattande krig, ett världskrig, skulle bli slutet på den mänskliga civilisationen på jorden. Sveriges möjligheter att bidra till att bevara världsfreden är naturligtvis begränsade. De stora avgörandena träffas på helt andra ställen än i vårt land. Men icke desto mindre är det naturligtvis viktigt att vi gör vad vi kan, att vi lämnar de bidrag som vi förmår prestera i arbetet för freden. Sverige har också en tradition av en mycket aktiv fredspolitik. Vi upprätthåller den traditionen genom att arbeta i globala sammanhang. Vi försöker främja avspänning och nedrustning och vi försöker påverka situationen i vårt närområde samt vår egen situation genom framför allt en konsekvent alliansfri politik. Det kan inte förnekas att Sveriges roll som vapenexportör är en belastning för dessa uppgifter och politiska strävanden. Det uppstår lätt skeva situationer där man kan hävda att Sverige säger en sak och gör en annan. Lösningen på detta problem är förmodligen inte att helt stoppa all svensk vapenexport. Det framstår inte som realistiskt. Frågan är om det inte rent av skulle vara ett uttryck för ett slags dubbelmoral. Vi begär själva att få ha ett militärt försvar för att kunna försvara våra gränser med vapen. Vi begär själva att få köpa militär utrustning på världsmarknaden. Att uppträda som köpare och samtidigt av moraliska skäl anse sig förhindrad att vara säljare är naturligtvis dubbelmoral.

Det skall också vara länder Som inte använder vapen för inre förtryck. Om vi ser på den svenska vapenexportpolitiken i teorin, kan det sägas att den har ungefär den inriktningen. På pappret ser allt mycket bra ut, men verkligheten är som vi vet mycket annorlunda. Det har snart sagt inte funnits någon konflikt under efterkrigstiden runt om i världen utan att svenska vapen har varit inblandade. Det finns i stort sett inget land med så mycket förtryck eller så aggressiv politik att man inte har kunnat komma åt svenska vapen för sin hantering. Verkligheten i svensk vapenexport är således långt ifrån de vackra deklarationerna. Det är i stället smuggel, mutor och lögner. Utrikesministern har sagt att det här är en byk som måste tvättas offentligt, och det är viktigt. I denna byk är även staten djupt involverad. Det är inte bara enskilda företag som kringgår den svenska lagstiftningen för att gynna de egna profitintressena; också statliga företag och verk är involverade i hanteringen. Ja, det har t.o.m. framförts anklagelser om att ett svenskt statsråd skulle ha medverkat och tagit initiativ till att kringgå politiskt fattade beslut om vapenembargo. Tidigare har även framförts misstankar om att åtminstone svenska tillsynsmyndigheter medvetet skulle ha sett genom fingrarna med att reglerna på vapenexportområdet kringgicks. Det står helt klart att allt det vi har fått se spelas upp framför oss, alla avslöjanden som har kommit om den svenska vapenexportens karaktär och irrgångar, har skapat en djup förtroendekris för den svenska vapenexportpolitiken. Det allvarligaste är att en förtroendekris för den svenska vapenexportpolitiken lätt blir en förtroendekris också för den svenska fredspolitiken och neutralitetspolitiken. Därför är det absolut nödvändigt att få fullständig klarhet om vad som har skett och vilken roll som tillsynsorgan och politiskt ansvariga kan ha spelat i olika vapentransaktioner. Det är också absolut nödvändigt att vi får garantier för att svensk vapenexport i framtiden håller sig inom de mycket snäva ramar som vi drar upp, bl.a. i denna kammare. Fru talman! Vi väntar nu på en proposition på detta område. Låt oss hoppas att den skall innebära viktiga steg i rätt riktning. Vi måste få till stånd en skärpt kontroll och en bättre insyn i vapenaffärerna. Vi måste få klarare definitioner av vilken typ av stater som är tänkbara som köpare av svenska vapen. Vi måste också få vidare definitioner av vad svenska vapen och svensk krigsmateriel är, så att vi inte råkar ut för att svensk s.k. civil materiel spelar en stor roll i krigshandlingar i andra delar av världen. Vi får se hur långt propositionen för oss.

Det som har hänt på vapenexportens område enligt de avslöjanden som har gjorts är som sagt allvarligt för våra möjligheter att agera aktivt för fred och avspänning. Det innebär naturligtvis inte att vi skall upphöra med vapenexporten. Det är viktigt att vi fortsätter att ha en hög profil, att vi fortsätter arbetet i nedrustningssammanhang och att vi också arbetar aktivt för avspänning och sänkt rustningsnivå i vårt närområde. Det mest konkreta förslag som finns när det gäller vårt eget närområde är förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden. Här pågår en hel del diskussioner. Det finns en parlamentarisk arbetsgrupp som sysslar med den här frågan. Det finns en ämbetsmannagrupp, och nordiska ministermötet tar regelbundet upp den. Jag tror att det är viktigt att det utredningsarbete som här pågår bedrivs med skyndsamhet och att utrikesministrarna visar öÖppenhet, så att vi får delrapporter, som tillställs parlamenten och allmänheten, om hur utredningsarbetet fortskrider. Det får inte bli utrymme för någon misstanke om att man försöker sopa den här frågan under mattan, att man försöker begrava den i ett förlängt utredningsarbete. Det som händer i vårt närområde är viktigt för freden, men allt som händer runt vår jord är viktigt för freden — jorden är så liten att krigshoten på andra sidan jordklotet kan vara lika allvarliga för oss som det som händer i vårt närområde. Det går inte att skapa en fredlig värld, som inte också är en någorlunda rättvis värld. De orättvisor och det förtryck som finns runt om i världen är på sätt och vis det största hotet mot freden på litet sikt. Krishärdarna är många. Förtryckarregimerna är många och orättvisorna är många. Under den debatt vi har haft här i dag har exemplen också varit många. Jag skall nämna ett av dem, nämligen Sydafrika. Sydafrika är trots allt unikt i det sorgliga sällskapet av förtryckarregimer. Det är det enda land i världen där rasismen är inskriven i konstitutionen. Det är det enda land i världen där det är direkt grundlagsstridigt att behandla en människa med annan hudfärg som sin jämlike. Det är det som gör att Sydafrika intar en sådan särställning bland världens förtryckarregimer. Det är det som gör att vi har ett sådant ansvar att medverka till en förändring av det systemet. Det är klart att ett system som det sydafrikanska inte går att upprätthålla utan mycket omfattande terror och våld från regimens sida mot befolkningen. Vi ser också hur detta våld bara växer och växer, hur det blir blodigare och blodigare. Det är också helt klart att ju längre frigörelseprocessen i Sydafrika drar ut på tiden, desto mer blod kommer att flyta, desto mer kommer det politiska och ekonomiska systemet att raseras och desto mer ödelagt kommer landet att vara den dag apartheidsystemets saga äntligen är all. Också från den synpunkten är det viktigt att omvärlden genom kraftfulla påtryckningar mot apartheidregimen påskyndar utvecklingen så att vi får ett så snabbt slut som möjligt, innan alltför mycket elände har hunnit skapas. Också här är Sverige av tradition föregångare. Vi går före när det gäller stöd till frontstaterna och stöd till befrielserörelserna inne i Sydafrika och Namibia. Vi går — tillsammans med några andra länder — före också när det gäller sanktioner. Det sägs ibland att de svenska sanktionerna har visat sig fruktlösa, eftersom apartheidsystemet i Sydafrika är oförändrat. Det är naturligtvis en absurd argumentation. Det är detsamma som att säga att det är meningslöst att bedriva bistånd — fattigdomen är ju ändå kvar. Eller att det är meningslöst att bedriva miljöpolitik — miljöförstöringen fortgår ju ändå. Det viktiga är naturligtvis att Sverige efter förmåga bidrar till de påtryckningar mot den sydafrikanska regimen som är nödvändiga och att vi sedan arbetar aktivt för att få andra att följa efter. På två områden måste vi vidta ytterligare åtgärder: Vi måste för det första se till att våra sanktioner blir effektivare. Den rapport som nyligen publicerades om hur företagen kringgår våra sanktioner visar behovet av det. Centern har föreslagit att den utredning som finns skall påskynda sitt arbete, så att vi snabbare kan få till stånd ytterligare åtgärder. Vi måste för det andra från Sveriges sida göra en kraftfull diplomatisk offensiv för att få andra länder att följa vårt exempel. Just nu, efter de åtgärder som nyligen vidtagits i Sydafrika, finns det anledning att verkligen öva ytterligare påtryckningar och försöka påverka andra länder. Vi vet att det nu finns bättre politiska förutsättningar för att få med också motståndarna till sanktioner. Låt oss utnyttja detta!

Fru talman! Jag skall ägna de här minuterna åt att tala om den svenska krigsmaterielexporten. Den får sin relief mot andra anföranden här i dag. Det är en mycket viktig försvarspolitisk, och därmed säkerhetspolitisk, fråga. Därmed är det också i allra högsta grad en viktig utrikespolitisk fråga. Men den är utrikespolitiskt viktig också i andra sammanhang. Det gäller vår handelspolitik, det gäller våra relationer till en mängd andra stater i världen, det gäller våra förbindelser med dem på en mängd olika områden där just krigsmaterielexporten kommer in och spelar en mycket stor och viktig roll. I stort sett alla, utom möjligtvis radikalpacifister, är överens om att Sverige skall ha ett nationellt försvar, ett militärt försvar som är välutrustat, välutbildat och anpassat till våra förhållanden. Det skall ha vapen som vi i så stor omfattning som möjligt själva kan tillverka. — Så långt är det inte några större besynnerligheter. Men det har visat sig gång på gång och det har accentuerats under de här senaste åren, de senaste månaderna och de senaste veckorna, att detta problemkomplex inte är så enkelt. Jag har flera gånger tidigare här i riksdagen talat om historiken över den svenska vapenexporten. Det är viktigt att ha bakgrunden klar för sig för att förstå dagens situation. Som det har konstaterats många gånger, är det egentligen inte någon skillnad mellan privat och statlig krigsmaterielproduktion eller mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar då det gällt detta specifika område. Under de första efterkrigsåren sålde Sverige ganska friskt krigsmateriel runt hela världen. Försvarets fabriksstyrelse, senare försvarets fabriksverk, numera förenade fabriksverken, hade som en av sina viktigaste uppgifter under 40 och början av 50-talen att försöka göra sig av med utrangerad svensk krigsmateriel till så god avans som möjligt. Det var en accepterad politik. Vi sålde flygplan till diktatorer i Karibien, Trujillo t.ex. Vi sålde sprängämnen till Sydafrika. Vi sålde vapen, ammunition och sprängämnen till Portugal. Vi sålde minor, granater, utrangerade svenska handeldvapen osv., osv. År 1956 utbröt kriget som har blivit kallat för Suezkriget, när Israel tillsammans med England och Frankrike skulle återta Suezkanalen från Egypten. Då visade det sig ganska snabbt att det fanns svenska vapen på ömse sidor —i den egyptiska armén och i den israeliska armén. Det visade sig att svenska staten hade varit med om att bygga en vapenfabrik i Egypten för tillverkning av den berömda svenska kpisten modell 45, att man hade utbildat folk i den egyptiska armén och att man samtidigt hade sålt massor med sådana vapen till Israel. Känns mönstret igen? I dag, mer än 30 år senare, vet vi att det har sålts svenska granatgevär från samma tillverkare, det statliga FFV, till Israel och till Saudi-Arabien, som betraktas som en motståndare i den regionen. Då blev det litet uppståndelse i Sverige och i den svenska riksdagen. Tage Erlander stod upp i andra kammaren, i byggnaden här bredvid, och deklarerade för första gången de s.k. riktlinjerna som skulle gälla för svensk vapenexport, som vi alla känner till och jag inte tänker upprepa. De riktlinjerna var från början omöjliga att uppfylla, och det visste alla. Vapen, precis som alla andra varor, säljs för att komma till användning. Att sätta upp regler eller försöka stifta lagar där man säger att man skall kunna sälja en så viktig produkt i ett krig som själva vapnen, utan att den som köper skall använda dem, är från början ett omöjligt företag. Därför kan man säga att de svenska vapenexportbestämmelserna — sedermera krigsmaterielbestämmelserna, vilket ju innebär en vidgning och medför helt andra svårigheter — var omöjliga från början och tillkomna för att man skulle kunna gå ut och sälja vapen där det passade. Man skulle bara ha något slags regler i ryggen som man kunde använda sig av. Under hela 50 och 60-talen fick vi upprepade s.k. skandaler. Några har jag nämnt. Det finns många andra som inte behöver nämnas men som har förekommit. Handelsministern, på den tiden socialdemokraten Gunnar Lange, fick stå upp som syndabock i riksdagen och ta emot skäll från alla håll. Om man försöker att utforma sådana här bestämmelser och samtidigt vill upprätthålla förbindelser med andra stater, kommer det att vara en konflikt. Det blir en dubbelmoral, som vi kan se manifesterad i dagsläget, precis som för 30 eller 40 år sedan när debatterna började om dessa bestämmelser. Det stinker kring den svenska vapenexporthistorien. Den är fylld av lögner, undanflykter, utpekande av syndabockar — i industrin och i vissa myndigheter. Vissa ministrar har fått stiga upp och klä skott för hela regeringars och hela kollektivs misstag och missgrepp, men det förbättrar inte saken. Det finns egentligen bara två alternativ för att på ett hederligt sätt komma ur den här konflikten. Den första är naturligtvis att man går tillbaka till den ursprungliga tanken: Svenska vapen skall tillverkas för vårt eget försvar och på bästa sätt kunna användas där, och vapenexport skall inte vara tillåten. Grunden för bestämmelserna är ju egentligen att vapenexport är förbjuden, fast det finns dispenser. Det förutsätter naturligtvis en annan organisation, ett annat tänkesätt när det gäller det svenska totalförsvaret och det svenska militära försvaret, som vi ännu inte har kommit fram till. Då kommer man ur mycket av den här problematiken. Får man en sådan försvarsorganisation, minskar också behovet av import av vapen. Våra bindningar till utlandet när det gäller vapen och annan krigsmateriel minskar, vårt beroende minskar, och våra möjligheter att upprätthålla alliansfriheten som siktar till neutralitet ökar högst avsevärt. Det är den bästa, ärligaste och rakaste linjen. Den andra linjen, som vi ofta kritiserar andra länder för och som tillämpas t.ex. av Frankrike, är att man inte har några bestämmelser. Man säger: Vi tillverkar vapen, precis som vi tillverkar lastbilar eller kullager eller någonting annat, och så säljer vi till dem som vill köpa och lägger inga moraliska aspekter på detta. Sedan kan man sälja till båda sidor. Jag vill påstå att det är moraliskt mera rakryggat, moraliskt mera försvarbart och sakligt mera försvarbart att inta en sådan linje än den linje som vi under många år har försökt krångla oss fram till, med heliga och upphöjda principer som sedan alla i tur och ordning har varit med om att bryta mot. Det är en skamfläck, och det hade varit bättre att ha en politik som Frankrike har, om vi nu inte kan komma fram till det allra bästa och säkraste, att bara tillverka vapen för vårt eget behov och inte ha någon export, den linje som jag och mitt parti föreslår. Och den linjen är möjlig. Den kommer kanske att kosta litet mera pengar, men då slipper vi bindningarna till alla möjliga stater, vi slipper alla dessa konflikter och allting annat. Som sagt: Det sämsta av allt är dessa falska mellanståndpunkter som vi har hamnat i. Vi borde vara försiktiga att kritisera andra, speciellt med tanke på med vad vi har sett de allra senaste veckorna. Vem är ansvarig? Det söks alltid efter syndabockar. Nu har det en tid varit populärt att som syndabockar utpeka, naturligtvis med full rätt, ledare för vapenindustrin. Boforsdirektörerna, detta kollektiv som alla nu är så kvicka att peka ut, har brutit mot bestämmelser och lagar, de har lurat myndigheter, osv. Men de har gjort det mer och mer och i allt större och större omfattning därför att vi har haft de bestämmelser vi har haft och därför att det inte har funnits någon uttalad och klar målsättning och vilja hos dem som har det verkliga ansvaret, dvs. regeringar av olika slag, att hävda bestämmelserna. Man har sett mellan fingrarna. Man har ingivit vapenindustrins och krigsmaterielindustrins män den tron att det här är pappersbestämmelser som man kan glida omkring ganska fritt på. Då skall man akta sig för att enbart peka ut syndabockar, så som har skett i vissa frågor. När det gäller de aktuella affärerna — jag skall inte dra dem här, de står i alla tidningar och vi kommer säkert att få höra mycket talas om dem — finns det ansvariga personer som har känt till dem. Det har talats om statsråd; man menar naturligtvis förre försvarsoch utrikesministern Sven Andersson. Han är död — precis som Tage Erlander och Gunnar Lange, som var ansvariga för affärerna på 50 och 60-talen, för länge sedan är döda. Olof Palme är också död, och han undgår inte kritik i de här sammanhangen. Han har varit ansvarig för regeringen under många av de år när dessa skandaler har pågått. Döden i och för sig fritar ingen från kritik i efterhand. Ännu större ansvar får man lägga på de nu levande för att inte de efter sin död på nytt skall kunna anklagas. Därför är det väl motiverat att vi får en ordentlig genomlysning av allt det här.

Det vore någonting att bedja om. Sedan har vi inriktningen, själva affärerna. Jag skulle slutligen — som jag har gjort så många gånger i de här debatterna — vilja fråga: Vem har fått köpa? Det har talats mycket i dag från borgerligt håll, och självfallet från socialdemokratiskt håll också, om förtryck i världen, om Nicaragua, om södra Afrika osv. Men jag har aldrig hört någon från det borgerliga lägret — inte heller på den tid då det fanns borgerliga regeringar här i landet — som har varit särskilt kritisk mot att vi har sålt vapen till USA t.ex. Jag har aldrig fått något medhåll av borgerliga handelsministrar eller andra borgerliga ministrar under de år då vi hade sådana debatter i kammaren vid Sergels torg. Nu är man intresserad av att gå ut och tala mycket om frihet i världen, om förtryck osv., men man har inte från borgerligt håll varit så intresserad av att tala om att förtryckarna oftast och nästan alltid har varit de som har fått köpa svenska vapen. Det tycker jag man skall komma ihåg i den fortsatta debatten.

Fru talman! Inte på åtskilliga år har förutsättningarna för internationell nedrustning varit så goda som nu. INF-avtalet innebär att Sovjetunionen och USA för första gången kommit överens om att avskaffa en hel kategori funktionsdugliga kärnvapen. Många har talat om en historisk händelse. Detta är inte överord. Toppmötet innebar naturligtvis inte att de grundläggande motsättningarna mellan supermakterna undanröjdes. Men det visade att dessa motsättningar inte behöver stå i vägen för samarbete och överenskommelser i bägges intresse. Både USA och Sovjetunionen ser tydligen klara fördelar med att väsentligt minska sina kärnvapenarsenaler. Avtalet berör visserligen bara några få procent av kärnvapenarsenalerna, men dess politiska betydelse överstiger vida den militära. Utomstående bedömningar av supermaktsförhandlingarna får lätt ett drag av väderprognos över sig. Blåser det kallt i Washington på måndag, spår de flesta att det blir kyligt i Moskva på fredag. Och lyser solen över ett utrikesministermöte, så är sommaren i annalkande. Sedan finns naturligtvis alltid pessimister som trosvisst förklarar att varje sommar följs av höst och vinter. Men viktigare än meteorologin är förstås att se om långsiktiga klimatförändringar kan vara på gång. Mitt svar är: Ja, kanske. Vi står inför förändringar av historisk räckvidd. Men förändringens vind har formidabla hinder att övervinna. INF-avtalet innebär långt ifrån att Europa blir kärnvapenfritt. Taktiska kärnvapen lämnas kvar. Kärnvapen finns vidare kvar till sjöss och på flygplan. Frankrike och Storbritannien nedrustar inte. Nu diskuteras begrepp som kompensation och modernisering. En sådan utveckling kommer vi från svensk sida aldrig att kunna godta. Föga vore vunnet om INF-vapnen kom att ersättas av andra kärnvapen. Det har ibland sagts att det skulle finnas en risk för att vi efter INF kommer att se ett än större intresse för sjöoch flygbaserade kryssningsmissiler. Detta skulle få negativa konsekvenser inte minst för det nordiska området. Därför är det betydelsefullt att presidenten och generalsekreteraren i Washington kom överens om att inkludera de sjöbaserade kryssningsmissilerna i START förhandlingarna, även om de rapporter vi får tyder på att detta är en av de svåraste frågorna. Från svensk sida har vi sagt att vi vill se ett förbud mot alla kryssningsmissiler med lång räckvidd. Inom NATO diskuteras en modernisering av taktiska kärnvapen — en del av det s.k. Montebellobeslutet som man länge talat tyst om. Även om NATO-toppmötet i Bryssel för några veckor sedan tillfälligt lagt denna fråga på is lär den återkomma. Om diskussioner om motsvarande frågor förs på sovjetiskt håll känner vi inte till. Det vore ett fantastiskt framsteg för nedrustningsarbetet, om ett START avtal kunde bli verklighet vid nästa toppmöte i maj-juni. Ännu viktigare är avtalets innehåll: det måste bereda vägen för fortsatt kärnvapennedrustning och inte för omrustning för att nå upp till överenskomna kvantitativa tak. Och den kvalitativa vapenutvecklingen måste självfallet hejdas. Mer än någon annan nedrustningsåtgärd skulle ett provstoppsavtal visa att kärnvapenmakterna bestämt sig för att definitivt lägga om kursen. Om å andra sidan kärnvapenproven fortsätter, undermineras helt trovärdigheten i supermakternas löften om att alla kärnvapen en gång skall avskaffas. INF-avtalet och ett avtal om halvering av de strategiska arsenalerna gör ett provstopp ännu viktigare. Effekterna av kvantitativa nedskärningar upphävs annars av den kvalitativa vapenutvecklingen. USA och Sovjetunionen har nyligen börjat förhandla bilateralt om kärnvapenprov. De två har kommit överens om ett mandat som tydligt visar att slutmålet, ett fullständigt provstopp, lagts mycket långt fram i processen. Detta kan Sverige och en bred internationell opinion aldrig godta. För Sverige är ett totalt och snabbt stopp för alla kärnvapenprov den viktigaste nedrustningsfrågan. Provstoppsfrågan är därtill inte någon bilateral angelägenhet. Den kräver i allra högsta grad en global lösning. Världssamfundet kommer faktiskt inte än en gång att tillåta att de två supermakterna gör upp bakom vår rygg — denna gång om hur många prov de skall genomföra och om att kontrollera dem hos varandra. Vad som krävs är internationell kontroll av att inga kärnvapenprov genomförs. Kärnvapenfrågorna står i centrum för nedrustningsarbetet. Det måste de göra, eftersom kärnvapen utgör ett hot mot vår överlevnad. 1988 kan bli kärnvapennedrustningens år. Avgörandet ligger hos kärnvapenmakterna. Ett avtal om ständigt förbud mot och förstörelse av kemiska vapen kan bli verklighet mycket snart. Förhandlingarna i nedrustningskonferensen i Genéve har, under svenskt ordförandeskap, kommit långt under de gångna året. Ett 80-sidigt detaljerat konventionsutkast har växt fram. Endast ett fåtal verkliga problem återstår. Det hänger nu, också på detta område, framför allt på stormakterna om ett avtal skall bli klart. Det finns ett nära samband mellan kärnvapen och konventionella vapen. Många kärnvapensystem är integrerade delar av militära styrkor som huvudsakligen omfattar konventionella vapen. Vapenbärarna är både ”dual” och ”triple purpose”. De konventionella vapnen måste ägnas stor uppmärksamhet i nedrust ningsarbetet. De slukar 80 96 av världens samlade militärutgifter. De har, efter andra världskriget, använts för att döda ca 25 miljoner människor — de allra flesta civila. Öst och väst är i stort överens om att börja nya förhandlingar om konventionella styrkor i Europa. Man har visserligen olika uppfattningar om militära hot och styrkeförhållanden, men det finns tecken på att bägge sidor är beredda att erkänna att varaktig europeisk säkerhet inte kan tryggas utan att konventionella obalanser rättas till. Detta bör ske genom nedrustning och inte genom ny upprustning. Det handlar också om att, i Stockholmskonferensens anda, gå vidare med åtgärder för att minska risken för överraskande och okontrollerbara militära händelseförlopp. Det är fullt möjligt att europeiska förhandlingar om konventionella vapen och om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder kommer i gång redan under 1988. Det är också möjligt att nyckeln till 90-talets nedrustningspolitik ligger i dessa förhandlingar. ”Vapnen stjäl brödet ur den fattiges mun”, sade redan president Eisenhower. Det finns ett nära samband mellan nedrustning och utveckling. Detta har ofta understrukits i FN-sammanhang, senast i slutdokumentet från FN-konferensen i fjol om just denna fråga. Den stora FN-studien om nedrustning/utveckling leddes av Inga Thorsson, som också fick uppdraget att svara för den tyvärr ännu enda nationella uppföljningsstudien. Med anledning av denna och FN-konferensen har jag själv lett en interdepartemental arbetsgrupp, som i går överlämnade sina förslag till utrikesministern och regeringen. Inte mindre än fyra utredningar har tidigare under 80-talet arbetat med frågor om omställning från militär till civil produktion. Tre av dem utgick från försvars-, arbetsmarknadsoch näringspolitiska perspektiv, medan den fjärde — Inga Thorssons — arbetade utifrån ett nedrustningspolitiskt perspektiv. Det har rått delade meningar om utredningarnas förslag, som endast i begränsad utsträckning lett till praktisk politik. Men problemen kvarstår. Även om en tänkt internationell nedrustningssituation inte riskerar att skapa någon stor arbetslöshet i Sverige, finns det lokalt påtagliga risker för problem. Över hälften av försvarsindustrins anställda arbetar vid anläggningar som till mer än 75 Yo specialiserats på militär produktion. Med reservation för att försvarsindustristatistiken inte är helt tillförlitlig arbetade 1986 en tredjedel av försvarsindustrins anställda för export, dvs. omkring 9 000 personer. Det är en ökning med över 2 000 personer från 1983, och flera företag har ökat sitt exportberoende. I en internationell nedrustningssituation skulle dessa företag komma att drabbas såväl av svenska nedskärningar som av en dramatiskt skärpt internationell konkurrens. Om man vill undvika att nedrustningsintressen och människors behov av arbete kommer i konflikt, gäller det alltså att i god tid vidta åtgärder för att stimulera civil produktion på orter med militär produktion. Det gäller också att förbereda den resursöverföring till u-länder som vi anser måste komma till stånd vid framtida internationell nedrustning. Den rapport arbetsgruppen överlämnat innehåller bl.a. följande förslag i mycket stark förkortning: 1. Företag inom försvarsindustrin skall till företagsanknutna förnyelsefonder årligen avsätta minst 2 90 av värdet för företagens krigsmaterielexport. Medlen skall utnyttjas lokalt för forskning, utveckling och utbildning för civila ändamål på orter som är beroende av vapenexport. Facket skall vara med vid besluten om hur resurserna skall användas. 2. Staten skall anslå 50 miljoner till exempelvis regionala investmentbolag och specifika lokala initiativ på orter med starkt försvarsindustriellt beroende. 3. Sambanden mellan fred, säkerhet och utvecklingsbistånd skall studeras och erfarenheterna av konkreta fredsbefrämjande biståndsinsatser utvärderas. Likaså föreslås en sammanställning av erfarenheterna av den svenska specialenheten för katastrofinsatser. 4. Kvarlämnad krigsmateriel är ett stort problem i krigshärjade områden. Arbetsgruppen föreslår att förekomsten av sådan materiel kartläggs och att, vid behov, ny teknik utvecklas för att förstöra sådan materiel. 5. En omställning från militär till civil produktion underlättas av ökade kunskaper, och arbetsgruppen föreslår därför flera åtgärder för att bygga upp kunskap på området, både nationellt och internationellt. Dessa perspektiv hänger nämligen samman — det nationella och det internationella. En politik måste hänga samman för att vara trovärdig, oberoende av om den gäller förhållanden inom eller utom landets gränser. Så över till vapenexporten. De senaste årens vapenexportskandaler har tyvärr skadat vårt internationella anseende, och jag vill säga till dem som tagit upp frågan här tidigare att de förslag vi nu får på riksdagens bord från regeringen innehåller förslag till skärpt lagstiftning, skärpt tillämpning och skärpt kontroll på vapenexportområdet. Det är ett viktigt bidrag till att återställa trovärdigheten på detta område. På motsvarande sätt kan man säga att de åtgärder som den arbetsgrupp jag har lett föreslår ökar tilliten till vårt internationella nedrustningsarbete. Förslagen syftar också till att slå vakt om de anställdas trygghet. Fruktan för arbetslöshet får aldrig tillåtas bli ett hinder i nedrustningsarbetet. Låt mig ta upp några av de synpunkter Oswald Söderqvist anförde. Jag reagerar mycket kraftigt på att han går till angrepp mot Olof Palme. Det är oförskämt att göra det utan att lägga i dagen på vilket sätt man anklagar vår förre statsminister. Det råder inga som helst tvivel om att vapenexporten har skadat förtroendet för Sverige i internationella sammanhang när det gäller nedrustningsfrågor. Det råder inte heller något tvivel om att de som har brutit mot svensk lag skall ställas till ansvar, oavsett om det gäller statliga eller privata företag. Men en sak är alldeles otvetydig: Land skall med lag byggas. Den dag vi inte tror att vår lagstiftning har någon funktion att fylla, den dagen är vi illa ute. Om lagstiftningen inte har varit tillräcklig skall den skärpas, och det föreslår nu regeringen. Om kontrollen inte har varit tillräcklig — vilken den inte har varit — skall kontrollen skärpas. Det föreslår regeringen också. Som svar på Oswald Söderqvists angrepp medger jag också att om tillämpningen av lagstiftningen inte sker på ett skärpt och begränsat sätt kan lagstiftningen — både dess moral och dess bokstav — ifrågasättas. Regeringen har i sitt förslag klargjort att också tillämpningen av lagen om svensk vapenexport skall stramas åt. I det förslag som riksdagen får på sitt bord ingår också att man skall granska de kostnader som skulle uppstå om Sverige avstår från vapenexport, helt eller delvis, och om det är möjligt för oss att göra det. Det är en uppföljning av de förslag och beslut som togs på den socialdemokratiska partikongressen. I så måtto kommer Oswald Söderqvist att få svar på sin fråga om det är möjligt att helt eller delvis avstå från vapenexport. Jag vill säga att om det funnits en smutsig byk när det gäller vapenexporten — och det har det — så är den nu på väg att tvättas ordentligt och offentligt.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att Maj Britt Theorin är nöjd med den proposition som väntas. Hon har förmodligen en betydande insikt i fråga om innehållet i den.

Fru talman! Låt mig försöka svara på det här. Det har tillsatts en medborgarkommitté. Den skall avge sin rapport i maj månad, såvitt mig är bekant. Den är sammansatt av vad jag tror helt oväldiga personer som har till uppgift att granska hur man har skött tillämpningen, hur vapenexportaffärerna har hanterats. Jag utgår ifrån att när den lägger sina förslag — om det nu blir förslag — så kommer regeringen också att beakta dem ordentligt. Om jag har förstått det rätt, så kommer först riksdagen att på sitt bord få förslag om både lagstiftning, tillämpning och kontroll. Därtill kommer det att tillsättas en parlamentarisk utredning som skall bedöma de ekonomiska förutsättningarna för en vidare vapenexport eller om man kan avstå helt eller delvis från den. Utredningen skall också titta på samproduktionen eventuellt med andra länder, eftersom den frågan behövde utredas vidare. I så måtto kommer naturligtvis parlamentet också där att kunna komma in. Vi har också kontrollfunktionen via konstitutionsutskottet. Men jag tror att det inte råder något som helst tvivel, Pär Granstedt, om att den sittande regeringen — det klargjorde också utrikesministern alldeles tydligt — vill ha undan och har röjt undan i den ganska smutsiga byk som vapenexporten har utgjort, inte bara för regeringens skull utan också för trovärdigheten till svensk internationell politik och trovärdigheten till vår vapenexportlagstiftning. Vilka åtgärder som sedermera kan komma återstår att se, men jag tror att vi kan vara förhållandevis nöjda. Jag kanske bör tillägga att jag är en av denna riksdags allra mest kritiska granskare av svensk vapenexport sedan 17 år tillbaka. Jag har inte slutat med att kritiskt granska den. Land skall fortfarande med lag byggas, och riksdagens beslut skall respekteras av dem som har att följa besluten, både privata företag och statliga myndigheter — också de myndigheter som skall tillämpa den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Jag kan lova att jag för egen del i varje fall skall fortsätta att hålla ett ordentligt öga på vapenexportaffärerna.
Fru talman! Det är naturligtvis betryggande att Maj Britt Theorin för egen del kommer att hålla ett vakande öga på vapenexportaffärerna. Men det har ju pågått i 17 år och tyvärr har det ju inte hjälpt — om vi ser till resultatet. Det gör att det kanske är bra om vi kan bredda kontrollen. Jag tycker också att det är rimligt att avvakta propositionen och medborgarkommitténs arbete. Men min fråga var egentligen: Om det reses krav på en bredare översyn både av hur tillämpningen har skett nu, vilken roll inte bara företag utan också myndigheter och politiker kan ha spelat, och av hur regelsystemet skall se ut i framtiden — är socialdemokraterna i så fall beredda att medverka till detta?
Fru talman! Jag vill nog inte påstå att 17 års granskning varit onödig. Tvärtom vill jag nog påstå att från det vi började titta på vapenexportaffärerna har det hänt väldigt mycket. Allt fler i det här huset och utanför det här huset har ägnat större uppmärksamhet åt saken. Från början var det inte så många som följde våra vapenexportaffärer, oavsett vilken regering som var ansvarig för dem. Men intresset har vuxit starkt, och det tror jag är en tillgång, för det innebär också att svenska folket faktiskt vill se att de här affärerna röjs upp. Det har också lett till en serie av förändringar efter hand. Lagstiftningen har skärpts efter hand. Det har inte varit tillräckligt. Den kommer nu att skärpas ytterligare, och jag hoppas att det kommer att vara till fyllest, i kombination med den tillsyn, den tillämpning och den kontroll som också föreslås. Om riksdagen vill göra ytterligare en parlamentarisk granskning utöver den som nu sker via konstitutionsutskottet och efter att ha granskat regeringens förslag till åtgärder resp. efter att ha granskat medborgarkommissionens rapport och den uppföljning regeringen gör av det hela, kommer naturligtvis regeringen också att ta fasta på vad riksdagen begär.

Fru talman! I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Ompröva 16 mars 1988 säkerhetspolitiken? skriver gurun i svensk säkerhetspolitisk debatt, Sverker ; Åström, om de under senare år förändrade förutsättningarna för svensk URIkEsdenpg säkerhetspolitik. Han berör den sovjetiska uppladdningen med det formidabla basområdet kring Murmansk och Kolahalvön och den spegelbild till detta som NATO:s strategiska planering för norra Europa naturligen har blivit. Han snuddar vid INF-avtalet och de eventuella strategiska följderna därav. Han uppehåller sig mera utförligt vid den svenska säkerhetspolitikens ständiga huvudvärk, ubåtskränkningarna. Han talar också om vad han kallar svensk diplomatis och upplysningsverksamhets viktigaste uppgift i dag: möjligheterna att förena den svenska neutraliteten med vidsträckt deltagande i Europas ekonomiska integrationsprocess. Han menar att de senaste decenniernas ytterst betydelsefulla förändringar vad gäller svensk säkerhetspolitiks förutsättningar borde föranleda debatt och studier kring hur denna eventuellt skulle behöva förändras. Men han konstaterar att debatten och förslagen i stort sett uteblir. Man hör bara ett vagt mummel eller det blir alldeles tyst. Sverker Åström spekulerar inte i varför det är så. Minns vi vad som nyligen hände de militära experter som i ubåtskommissionens anda skisserade ett par möjliga angreppsfall mot Sverige — de drabbades av utrikesdepartementets bannbulla — kanske vi kan förstå varför experter och politiker som ännu befinner sig i karriären rör sig försiktigt. Frånsett en och annan frejdig och kunnig journalist rör sig på den mera äventyrliga arenan mest redan blivna eller snara pensionärer. Men visst saknar man en inträngande diskussion inte minst från regeringens sida då det gäller viktiga förändringar i vår egen situation och studier av möjliga handlingsalternativ som kan följa därav. Letar man t.ex. efter regeringsuttalanden kring det gångna årets banbrytande säkerhetspolitiska avtal, det om skrotning av medeldistansvapnen, finner man bara ett par mycket allmänna, intetsägande intervjuuttalanden av statsoch utrikesministrarna. Statsministern kunde endast med ledande frågor av reportern bringas i närheten av vad det egentligen rörde sig om. Utrikesministerns kommentar i dag ger heller ingen antydan om hur man i regeringskansliet drar konsekvenser för svensk del. Absolut grundläggande för tilltron till vår säkerhetspolitik och vår förmåga att upprätthålla den deklarerade neutralitetspolitiken även i krislägen är naturligtvis vår försvarspolitiska planering. Om vi inte lyckas förändra en politisk situation där försvarsministern, vilken oroande verklighet han än ställs inför, likt en upphakad grammofonskiva upprepar ”inga mer pengar till försvaret” riskerar vi att allvarligt förlora trovärdighet här, både utåt och hos det svenska folket. Folkpartiets begynnande tillnyktring på detta område hälsar jag med glädje. Men försvaret hör traditionellt hemma i en annan av riksdagens stora debatter, och jag skall här inte fördjupa mig i denna del av problematiken, detta trots Sture Ericsons krampartade försök att försvara 1987 års totalhavererade försvarsbeslut i en utrikesdebatt. Han kanske trodde att han här inte skulle riskera att bli bemött av specialistkunnande som H skulle kunna påvisa en del av de försåtliga felaktigheter hans argumentering innehöll. Det är frestande men jag skall avstå och hålla mig till vad som i snävare mening hör till det utrikespolitiska området. Jag vill ägna mig åt ett av de områden som här har berörts — vad händer med svensk säkerhetspolitisk planering och vilken beredskap eller vilka eventuella ändrade dispositioner som kan vara på sin plats med anledning av utvecklingen på rustningskontrollområdet. Kort sagt: Vad behöver vi göra för att kunna medverka konstruktivt — eller åtminstone inte tagas på sängen — i Europa efter INF-avtalet? Det vid toppmötet i Washington i december mellan supermaktsledarna ingångna avtalet om skrotning av landbaserade medeldistansmissiler tillgodoser inte bara de krav som framfördes i NATO:s nolloption från 1981. Genom att även vissa robotar med kortare räckvidd än dem som avsågs i den ursprungliga nolloptionen har blivit inkluderade går det längre. Avtalet är intressant på flera sätt. Som Maj Britt Theorin sade är detta det första avtal som verkligen innebär en nedrustning av befintliga kärnvapen. Det innebär dessutom att USA och Sovjetunionen enats om ett kvalificerat verifikationssystem för att kontrollera avtalets efterlevnad. Detta kan allmänt betyda ett genombrott också på verifikationsområdet — ett område där Sverige kan ha tekniska möjligheter att göra en insats, om forskningsresurserna satsas. Avtalet är också ett framsteg för principen att ett nedrustningsavtal inte behöver vara strikt symmetriskt i fråga om antalet stridsspetsar eller vapenbärare. Man har också tagit hänsyn till strukturella olikheter i de båda supermakternas rustningar. Detta kan få betydelse vid hantering av de besvärliga frågorna om nedrustning av de konventionella styrkorna, där kvantitativa obalanser finns, i många fall till Warszawapaktens förmån. I förhållande till de totala kärnvapenarsenalerna är avtalet om medeldistansmissilerna marginellt. Förstörelsekapaciteten kommer inte nämnvärt att påverkas. Det finns emellertid anledning att studera vad ett bortdragande av medeldistanskärnvapnen från Europa kan komma att innebära. Debattens vågor går också höga i Europa. Internationella konferenser med politiska ledare liksom en livlig verksamhet av säkerhetspolitiskt initierade debattörer sörjer för att idéer penetreras och intresset hålls vid liv. Men behovet av analys och debatt finns också i nordisk och därmed svensk säkerhetspolitik. Kan INF-avtalet innebära att hotet mot vårt närområde på något sätt förändras? Vi har i detta sammanhang bl.a. anledning att fundera över vad Gorbatjovs utspel i det s.k. Murmansktalet innebär. En sovjetisk charmoffensiv mot de nordiska länderna, bl.a. med förslag om begränsning av marin närvaro i Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten, låter som ett bidrag till avspänning i det nordiska området. Försöken att nå ytterligare kontakter med de nordiska länderna vad gäller de säkerhetspolitiska frågorna i vårt närområde har också från sovjetiskt håll under senaste tiden varit legio och i några fall följt linjer som är främmande för svenskt sätt att hantera utrikespolitiska spörsmål. Men är utspelet huvudsakligen ett försök att möta en förväntad upptrappning av amerikansk marin närvaro i det norra området? Frågar man sig från sovjetiskt håll på vilket sätt NATO kan förväntas möta den ”reva” i doktrinen om flexibelt gensvar som borttagandet av de s.k. INF-systemen innebär? Vad betyder det ändrade sovjetiska övningsoch rörelsemönstret i Nordatianten, som Carl Bildt tidigare berörde? Det bör noteras att Barents hav i Murmansktalet ej nämndes bland de havsområden där Sovjet önskar begränsad marin närvaro. Två tredjedelar av de sovjetiska atomvapenbestyckade ubåtarna har sin hemvist där, och deras rörelser skulle alltså rimligen undantas eventuella begränsningsaktioner. När man talade om att avlägsna ubåtsburna kärnvapen från Östersjön — redan gamla och skrotfärdiga system — nämndes inte heller något om de betydligt fler och modernare kärnvapen som Sovjetunionen har på ytfartyg i Östersjön. De marina frågorna är naturligtvis av betydelse inte bara för supermakternä utan också för de länder i vilkas omedelbara närhet de driver sitt strategiska spel.

Samma bedömningar som den svenske utrikesministern gör beträffande behovet av att förankra agerandet i de marina frågorna så att det främjar vår egen säkerhet underströk också den norska statsministern Gro Harlem Brundtland nyligen i ett anförande inför Paasikivisamfundet. Hon poängterar dock också — kanske som en reaktion på den finske presidentens utspel om nordiska överläggningar om de marina frågorna — att överläggningar om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder på det marina området måste föras i ett allians-till-allians-sammanhang, i synnerhet mellan de stora sjömakterna, och att det måste leda till ökad säkerhet också i ett öst-väst-perspektiv. Ett lika klart svenskt avståndstagande från de sovjetiska försöken till nordisk regionalisering eller isolering av frågorna vore önskvärt. Att det nordiska området fått ökad strategisk betydelse konstaterades från svenskt håll redan av 1984 års försvarskommitté. Kan vi förutse ytterligare intresseförskjutning mot det nordiska området? Och vad betyder det i så fall för oss? Kommer det nordiska luftrummet och möjligheten att använda det — eller att hindra motparten att använda det — att bli ett än större intresse för supermakterna? Vad ställer det för ytterligare krav på vårt redan halverade luftförsvar? Det sedan länge väl kända problemet med Warszawapaktens överlägsenhet vad gäller geografiska förutsättningar för uppladdning och på vissa områden också vad gäller konventionell militär styrka i Europa kommer att få större aktualitet efter INF-avtalet. Uppenbart är att intresset för konventionella nedrustningsförhandlingar kommer att öka. Då är det av största vikt att man från svensk sida metodiskt analyserar effekten av den aktuella situationen på vårt eget säkerhetspolitiska läge och tillvaratar alla möjligheter att lägga fram säkerhetspolitiskt väl förankrade svenska synpunkter i de sammanhang där vi över huvud taget får vara med. ”Utvecklingen i vårt närområde och det ökade strategiska intresset för vår del av världen ställer betydande krav på säkerhetspolitiskt inriktade analyser som underlag för beslut och svenskt agerande. Det är också ett starkt svenskt intresse att ha ingående kunskaper om de ledande stormakternas politik och om utvecklingen i Europa.” Det finns dock risk för att regeringen här, liksom hittills då det gäller verkliga krafttag mot de generande ubåtskränkningarna, stannar vid besvärjelser och ord. På annat sätt kan jag inte förklara den socialdemokratiska majoritetens negativa inställning till ett moderat förslag till årets riksdag om att initiera ett sammanhållet framåtsyftande forskningsprojekt om europeisk stabilitet och nedrustning, ägnat just åt att skaffa respektingivande underlag för Sveriges framtida agerande på den internationella förhandlingsarenan. Det finns t.ex. anledning att grundligt analysera varför de neutrala staterna mycket snabbt ställdes inför utsikten att uteslutas från de troligen i en överskådlig framtid viktigaste multinationella förhandlingarna om säkerhet och nedrustning i Europa. Vi tror gärna att vårt bidrag till den internationella stabiliteten är betydande och dessutom att våra insatser i den internationella nedrustningspolitiken är framträdande. Förvisso görs i tysthet och bakom kulisserna fortfarande uppskattade insatser, t.ex. vad gäller konventionen mot kemiska vapen. Men var Sveriges betydelse för det framgångsrika resultatet av Stockholmskonferensen inte större än att alliansmakterna nu helst tycks vilja lägga viktiga förhandlingsfrågor i framtiden i det forum till vilket vi inte kommer att ha mer än ett mycket symboliskt tillträde? Att den neutrala medlarrollen uppenbarligen inte är oumbärlig får vi kanske stå ut med, men ett berättigat intresse för det nordeuropeiska områdets strategiska betydelse och för att en åtminstone geografiskt betydande stat i området som Sverige skulle kunna ha värdefulla bidrag att komma med är en uppfattning värd att slåss för. Detta kan dock inte göras på annat sätt än genom att vi internationellt visar verklig expertkunskap på området. Kompetens finns otvivelaktigt, om den utnyttjas väl. Ett överskuggande intresse just nu vore att försöka se till att åtminstone förtroendeskapande åtgärder på det militära området och diskussionen om de militära doktrinerna med sin tyngdpunkt hamnar i den del av de kommande ESK-förhandlingarna där vi med full delaktighet kan medverka. Här finns både svenska intressen att bevaka och svensk kompetens att ta till vara. Vår viktigaste bundsförvant i denna fråga — om än med helt andra motiv för sitt agerande — torde vara Frankrike. På vilket sätt har regeringen undersökt möjligheterna att inom en större västeuropeisk krets få respekt för ett svenskt kunnande och ett potentiellt värdefullt tillskott till dessa problemområden från de neutrala staternas sida? Om västblocket kunde vinnas för en sådan uppläggning torde öst inte göra några svårigheter.

Fru talman! Anita Bråkenhielm säger sig representera specialistkunnande i de säkerhetspolitiska frågor som jag tog upp i mitt anförande. Från den positionen anklagade hon mig för försåtliga felaktigheter i det som jag har sagt utan att hon närmare preciserade sig. Jag begärde nu ordet för att ge Anita Bråkenhielm åtminstone några minuter för att ge exempel på sådant som hon menade var felaktigt i mitt anförande. Om hon vill förneka att hennes partikamrat i utrikesutskottet Gunnar Hökmark den 26 februari i Norrköpings Tidningar framförde åsikten att Sverige bör agera för att bryta loss Estland, Lettland och Litauen från Sovjetunionen får hon problem med sanningen. Anita Bråkenhielm vill väl ändå inte försvara sådana utrikespolitiska stolligheter?

Fru talman! Jag skall ta tillfället i akt att peka på två av de försåtliga felaktigheter som Sture Ericson gjorde sig skyldig till. Den ena gällde att Sveriges satsning på försvaret ligger kring 3 70 av BNP. Det är 2,7 90 jämfört med 4,5 90 för bara tio år sedan. Den andra felaktigheten var att man nu begär resurser för fler kvalificerade brigader. Verkligheten är att man begär resurser för att slippa reducera våra 26 kvalificerade brigader till 15. Det kallar jag försåtliga felaktigheter. Jag vill använda de minuter som jag har till mitt förfogande till att försöka avsluta mina illa tidsdisponerade tankegångar med att återvända till den utgångspunkt där jag började mitt huvudanförande, nämligen Sverker Åströms artikel i Svenska Dagbladet. Han påpekar där att det politiska Sverige, regeringen och partierna, ute i Europa måste söka förståelse för Sveriges roll som stabiliserande faktor i den totala europeiska bilden. Han menar att vårt eget tal om svensk säkerhetspolitik som ett viktigt bidrag till lugn och stabilitet i Europa kommer att sättas på prov den dag Europa skall ta ställning till formerna för vårt deltagande i den europeiska integrationsprocessen. Då kommer det att vara viktigt att den svenska neutralitetspolitiken kan ses som en tillgång och inte en belastning för oss. Jag är rädd att vi delvis redan har ställts på prov. Risken finns att vi kan bedömas väga för lätt. Vad som i en nära framtid behövs är verkliga åtgärder, inte bara ord, som visar att vi både på det försvarspolitiska och på det nedrustningspolitiska området är beredda att, inte bara med ord utan också med seriös handling — forskning, resurser och arbete — att göra den svenska neutraliteten till en stabiliserande faktor, både i dagens fredliga Europa och med trovärdighet att förbli det också om orosmolnen skulle hopas. Ett svenskt internationellt och djupt känt engagemang är viktigt, både nära och fjärran. Vår vilja är många gånger betydande, vår förmåga många gånger betydligt blygsammare. En realistisk syn på vår egen roll i vårt eget sammanhang är på sin plats. Det moraliserande draget i vår utrikespolitik kanske är mera irriterande för vår internationella trovärdighet. Det kanske är mindre irriterande att vi säljer vapen än det hyckleri med vilket det hela omges här hemma. Om socialdemokratins företrädare, inte minst på regeringsnivå, ville visa lika stort engagemang för vår egen säkerhetspolitik i en föränderlig situation och inför oss näraliggande problem som inför avlägsna länders, skulle det säkert inte minska aktningen för vår utrikesoch försvarspolitik — tvärtom. Inte heller skulle det försvåra våra utsikter att ses som en respektingivande och intressant förhandlingspart i arbetet för ett integrerat Europa.
Fru talman! Jag talade i mitt inledningsanförande om att vi lägger ned närmare 3 90 på vårt totalförsvar. Nu nämner Anita Bråkenhielm siffran 2,7 Jo. Den ligger i och för sig nära 3 26. Jag tror att det är en siffra som berör det militära försvaret. Jag talade om totalförsvaret, alltså även de civila delarna av försvaret. När det sedan gäller referensen till fler kvalificerade brigader avser jag naturligtvis fler kvalificerade brigader än vad försvarsbeslutet räcker till. Att då tala om försåtliga felaktigheter förstår säkert Anita Bråkenhielm är att gå ganska långt i polemiken. Jag lägger emellertid klart märke till att Anita Bråkenhielm inte tar Gunnar Hökmarks stolligheter i försvar. Ni sitter båda i utrikesutskottet, och jag förstår att Anita Bråkenhielm och Margaretha af Ugglas inte ställer upp bakom kravet på att Sverige dels vid ESK-konferensen i Wien, dels bilateralt med Sovjetunionen skall kräva att Estland, Lettland och Litauen skall få avgöra om de vill tillhöra Sovjetunionen eller återupprätta sitt nationella oberoende. Sådana utrikespolitiska initiativ för att skapa tre nya stater vid Östersjön är ingenting annat än tokigheter som man naturligtvis odlar på den extremmoderata kanten för att det möjligen skall ge en del exilbaltiska röster i höstens val. Men det ökar sannerligen inte förtroendet för vad en borgerlig regering dominerad av moderater kan komma att hitta på när det gäller våra relationer med Sovjetunionen. I utrikespolitiken är moderaterna särlingar, och vi får inte slappna av i vår vakthållning mot moderaternas äventyrligheter. Att en moderat utrikespolitiker och aktivist nu har blivit partiordförande och i utrikesutskottet efterträtts av en ännu mer äventyrlig aktivist från det moderata ungdomsförbundet gör att vi faktiskt inte har någon anledning att slappna av i vår oro.

Fru talman! Jag tycker att Sture Ericson med avslöjande klarhet genom sina tillrättalägganden bevisar hur försåtliga hans felaktigheter är. 2,7 9o gäller totalförsvaret. Och 2,7 96 är visserligen nära 3 26, men det är mycket små tal, och 4,5 96 var betydligt mer och betydligt mer i klass med vad som då behövdes. Sture Ericsons försåtliga felaktigheter om Gunnar Hökmarks artikel kan jag också passa på att korrigera. Vi har inte, som Sture Ericson försökte antyda, sagt att Sverige med vapenmakt skall försöka befria de förtryckta baltiska folken. En sådan tanke är även oss främmande. Vad Gunnar = Prot.

Vi talar om behovet av att söka en lösning för Eritreas folk så att de själva får bestämma hur de skall ha det ordnat med sina egna förhållanden. Men vi talar väldigt tyst om de baltiska folken. Vad Gunnar Hökmark har sagt är bl.a. att vi bör verka för en ömsesidig visumfrihet. Vi skulle kunna göra det enklare för svenska medborgare att besöka de baltiska länderna, samtidigt som det skulle vara möjligt för invånarna i de baltiska länderna att besöka Sverige. Vidare menar han att det är viktigt att ”Sverige i samband med uppföljningsarbetet efter Helsingforsöverenskommelsen och i bilaterala sammanhang med Sovjet, framför som sin uppfattning att Estland, Lettland och Litauen borde ges rätt att själva i öppna demokratiska former avgöra om de i fortsättningen önskar tillhöra Sovjetunionen, eller återupprätta sitt nationella oberoende”. Jag tycker inte det är förgripligt. Om Sture Ericson tycker det, avslöjar det bara det sinne för andra folks frihet, rättigheter och utveckling som socialdemokratin i så fall står för. Jag vågar stå för samma uppfattning som Gunnar Hökmark.

Fru talman! Även den här gången har Sovjetunionens lika skoningslösa som meningslösa och resultatlösa terrorkrig i Afghanistan kommit i skymundan för geografiskt mera närliggande och massmedialt mera spektakulära internationella konflikter. Ändå tillhör det ryska övergreppet på ett anspråkslöst och fattigt folk i Centralasien vår tids stora tragedier. I drygt åtta år har den ryska elefantens fot förtrampat och förtryckt det afghanska folket — åtta år av lidande och misär, av förstörelse och förnedring. Av en befolkning på 16 miljoner befinner sig nära nog en tredjedel på flykt utanför landets gränser, de flesta i grannlandet Pakistan. Två miljoner afghaner är flyktingar inom sitt eget land. En miljon afghaner har dödats eller skadats svårt av den ryska krigsmaskinens brutala framfart. Splitterbomber förklädda till leksaker har gjort tusentals afghanska barn till krymplingar för livet. Byar och städer har bombats till ruiner, bevattningssystem förstörts, skördar bränts ner och civilbefolkningen massakrerats. Men också för Sovjetunionen har kriget inneburit umbäranden och förluster, vilkas politiska pris supermakten nu uppenbarligen funnit bli för högt. Militärt och politiskt är Afghanistankriget för Sovjetunionen ett fullständigt fiasko. Den välutrustade Sovjetarmén har misslyckats såväl med att krossa det folkliga motståndet som med att bygga upp ett fundament för den afghanska quislingregimen i Kabul. Mer än 80 20 av den afghanska 83 landsbygden är utanför Sovjetarméns och Kabulregimens kontroll, alltmedan den afghanska motståndsrörelsen har fått ökat fotfäste också när det gäller kontrollen av strategiska stödjepunkter, t.ex. viktiga kommunikationsleder. 15 000 sovjetiska soldater har stupat, 25 000 har sårats och de materiella förlusterna i form av nedskjutna flygplan och förlorade militärfordon är enorma. Motståndsrörelsens i efterhand förbättrade vapenutrustning, bl.a. tillgången till Stingermissiler, har tvingat ryssarna till omfattande omläggningar och begränsningar av sin flygverksamhet. Motståndsrörelsen har på senare tid hårdare engagerat sig i mera regelrätta slag inom vissa områden. Ändå kan man inte tala om någon avgörande förändring i det militära läget i Afghanistan. Kriget kommer sannolikt aldrig att få någon vinnare om det skall fortsätta. Det finns bara förlorare. Krigets utveckling har också på senare tid kommit i skymundan för de pågående fredsförhandlingarna i Genéve. Omvärlden var länge skeptiskt inställd till den sovjetiska politiken för nationell försoning. Numera tycks dock de flesta bedömare vara överens om att Sovjetunionen verkligen har en uppriktig vilja att dra sig tillbaka från Afghanistan. Den propagandistiskt och diplomatiskt välformulerade glasnostpolitiken står här inför sin stora internationella trovärdighetstest. Gorbatjov förefaller vara beredd att gå mycket långt för att slippa kvarnstenen Afghanistan om halsen, då han om några månader åter skall träffa Ronald Reagan, den här gången på hemmaplan i Moskva. Tidtabellen för tillbakadragandet av de ryska trupperna förefaller att bli en kompromiss på nio månader, med början 60 dagar efter undertecknandet av ett avtal. De senaste dagarna har det emellertid kommit grus i förhandlingsmaskineriet i Genåéve. Pakistan — hårt pressat av den av muslimska fundamendalister dominerade afghanska motståndsrörelsen — kräver i elfte timmen en interimsregering i Kabul som villkor för undertecknandet av ett fredsavtal, något som Sovjetunionen kategoriskt motsätter sig och som USA närmast ställer sig avvaktande till. Däremot har USA krävt s.k. symmetri, dvs. att Moskvas bistånd till Kabulregimen skall avbrytas i samma stund som de amerikanska vapenleveranserna till motståndsrörelsen upphör. Också detta krav avvisas av Moskva. Trycket på fredsförhandlingarna i Geneve håller på att driva in ytterligare en kil mellan gerillans moderata och mera fundamentalistiska fraktioner. Om Pakistan framhärdar i sina krav på en övergångsregering och därmed förhalar Sovjets återtåg, vilket hela världen väntat på i åtta år, lever man verkligen farligt. Båda stormakterna har sagt sig komma att respektera Afghanistan som alliansfri stat. Deklarationer om att Afghanistan verkligen skall förhålla sig neutralt har kommit också från en på just denna punkt så gott som enig motståndsrörelse. Det framstår som helt klart att den Sovjetstödda quislingregimen saknar allt folkligt stöd. Samtidigt har det sannolikt på många håll funnits en övertro på den politiska motståndsrörelsens folkliga förankring. Snarare förstärks nu intrycket att den s.k. sjupartialliansens politiska auktoritet på senare tid ytterligare försvagats och att dess inflytande hos en djupt krigstrött afghansk befolkning är måttligt. Större auktoritet och trovärdighet hos befolkningen åtnjuter då sannolikt de afghanska militära ledarna inne i landet. Och det är kanske hos dessa jordnära men av folket uppburna krigshjältar som nyckeln till en slutlig nationell försoning kan ligga. Risken för kommande fraktionsstrider mellan rivaliserande grupper inne i det afghanska samhället efter ett sovjetiskt återtåg är dock påtaglig och ett nytt Libanon inte alls osannolikt. Ett litet oberoende land som Sverige måste fortsätta en kraftfull opinionsbildning för att Sovjetunionien skall lämna Afghanistan och för ett nationellt självbestämmande för det afghanska folket. I internationella fora, bl.a. FN, måste vi också med all kraft understödja en fredlig och oblodig upplösning av den åttaåriga konflikten. Slutligen måste vi redan nu hålla hög beredskap för en massiv satsning på humanitär hjälp till Afghanistan så snart förutsättningar för ett återuppbyggande av det illa sargade landet föreligger. Världens största flyktingproblem har vi i Afghanistan med fem miljoner flyktingar. Mot den bakgrunden ter sig vår egen flyktingdebatt såsom verkligen futtig. Under tiden fram till att en fredlig lösning är ett faktum är det väsentligt att vi ger vårt kraftfulla stöd till de hjälporganisationer som arbetar i landet. Bland dessa, alla inräknade, vill jag understryka att den svenska Afghanistan-kommittén ger den bäst organiserade hjälpen, hjälp som också verkligen når de människor som behöver den. Det må gälla medicin eller livsmedel. Herr talman! Afghanistans rop på hjälp får inte bli ett skriande för döva öron.

Herr talman! Jag förstår inte varför Sverige inte reagerar mer på Frankrikes kärnvapenprov i Stilla havet. Än mindre förstår jag mig på Sveriges agerande i FN när det gäller Nya Kaledonien. Nya Kaledonien är en ögrupp i Stilla havet 1 300 km utanför Australiens östkust. I mitten av 1800-talet ockuperade Frankrike området, och sedan 1860 är det en fransk koloni. Under åren 1864-1894 användes Nya Kaledonien som deportationsort för straffångar. Frankrike hävdar i dag att Nya Kaledonien är en integrerad del av den franska republiken och inte någon koloni. Men FN:s generalförsamling har fastslagit, både 1946 och nu senast 1986, att Nya Kaledonien är ett icke självstyrande område i FN-stadgans mening. Sverige delar denna uppfattning, nämligen att Nya Kaledonien är ett kolonialt område. Den uppfattningen grundas bl.a. på att området är geografiskt avskilt från den administrativa makten, dvs. det vi kallar Frankrike. En annan grund för detta ställningstagande är de stora etniska och kulturella skillnader som råder mellan Nya Kaledonien och Frankrike. Redan 1946 innebar beslutet i FN att Frankrike i enlighet med FN-stadgan skulle informera i generalförsamlingen om förhållandet i det koloniala området. Det beslutet har Frankrike totalt nonchalerat. Sverige deltog i beslutet 1986 att ta upp frågan om Nya Kaledonien på FN:s arbetsprogram för 1987. Därmed tog vi åter ställning för att denna fråga är en kolonial fråga. Sveriges traditionella linje i avkoloniseringsfrågor är att värna om folkens rätt till självbestämmande. FORUM-länderna, dvs. Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea m.fl. länder i regionen, har i FN starkt drivit frågan om en avkolonisering av Nya Kaledonien och menar att FN bör engagera sig aktivt i frågan. 1986 stödde Sverige FORUM-ländernas uppfattning tillsammans med bl.a. Finland, Japan, öststater och samväldesländer. Men när frågan åter kom upp på dagordningen i FN i oktober 1987 — Sverige har stött och medverkat till att den kom upp — avstod Sverige från att stödja förslaget från FORUM länderna om en ökad involvering av FN i frågan om territoriets framtid. Sverige avstod från att rösta på resolutionen med motiveringen att texten inte återspeglade alla relevanta omständigheter i ärendet, om jag har förstått saken rätt. Vad jag förstår upprepade Sten Andersson denna formulering i debatten i förmiddags, på en fråga från Gunnel Jonäng. Men agerandet är ändå obegripligt för mig, eftersom Sverige ändå anser att Nya Kaledonien är en koloni. Likaså anser vi att FN har ett speciellt ansvar för att deklarationen omavkolonialisering blir omsatt i verkligheten. Eller har Sverige ändrat åsikt i de här frågorna? Frankrike har bedrivit lobbyverksamhet för att få allt fler FN-delegater att stödja dess sak, dvs. att man skall få behålla sina kolonier i Stilla havet. Bl. a. hänvisar man till en folkomröstning som skedde i augusti förra året — en folkomröstning som den ursprungliga befolkningen bojkottade, precis som Gunnel Jonäng har påpekat, eftersom befolkningen inte ansåg att den gjordes på ett riktigt sätt. Men Frankrike lyckades i alla fall att få ytterligare 20 supportrar i senaste omröstningen i FN. Sten Andersson har också här i dag hänvisat till den här folkomröstningen — en folkomröstning som knappt är värd namnet. Jag har mycket svårt att förstå Sveriges omsvängning i den här frågan. Är det av taktiska skäl som Sverige på det här sättet har gått Frankrike till mötes? Betyder idealen — vår inställning till demokratiska värden — mindre än hur andra stater röstar? Som neutral stat borde Sverige kunna förhålla sig fri och inte behöva snegla på hurt.ex. NATO-länderna ställer sig i olika frågor. På det här sättet bidrar vi i stället till att länderna i Stillahavsområdet blir beroende av öststaterna. Är det detta man vill? Varför är denna fråga så viktig? Jo, dels gäller det, som jag tidigare har sagt, ett litet lands rätt till självbestämmande, dels gäller det Frankrikes intresse av att kunna prova kärnvapen i Stilla havet. Till franska Polynesien, som också är koloni i det här området, hör Mururoa-atollen, som så hänsynslöst används för franska kärnvapenprov. Om Frankrike förlorar Nya Kaledonien riskerar man att förlora också resten av kolonierna i Stilla havet. Vilken rätt har Frankrike att låta kärnvapen explodera på andra sidan jordklotet, långt borta från det egna landet och den egna befolkningen men i närheten av andra människor? Proven har inverkan både på dessa människor och på naturen. Det är en väldigt cynisk politik som Frankrike för i det här avseendet, och vi måste reagera på den. Sten Andersson sade tidigare i debatten att Sverige har protesterat. Men hur kan det då komma sig att vi är så många som inte har hört av de protesterna? maj, 20 maj, 6 juni, 21 juni, 23 oktober, 5 november, 19 november och 29 november. Det är en tragedi utan dess like. Sveriges protester måste bli mer högljudda både när det gäller avkolonialiseringen i Stilla Havet och när det gäller provstopp över huvud taget. I den sistnämnda frågan har Sverige också agerat på ett för mig obegripligt sätt, när man förra året inte heller stödde ett förslag om konferens om ett totalt provstopp. En av de viktigaste fredsfrågorna är just provstoppsfrågan. Sverige har under lång tid agerat för att få till stånd ett totalt provstopp. Men det räcker inte att framföra sina åsikter i slutna förhandlingsrum.